Herr talman! Jag skall också begränsa mitt inlägg till frågan om de minskade livsmedelssubventionerna, som tas upp i jordbruksutskottets betänkande. På löpande band genomdriver nu den borgerliga regeringen hänsynslöst de besparingsåtgärder som aviserades i den s.k. besparingspropositionen som presenterades i november förra året. Det är betecknande för den borgerliga regeringens handläggning av frågor, att riksdagen nu tvingas ta ställning till ytterligare slopade livsmedelssubventioner och att detta skall ske innan riksdagen fått ta del av det nya jordbruksavtalet. Så långt är det väl klart att detta avtal kommer att innebära kraftiga prishöjningar på livsmedel och främst baslivsmedel, men hur stora prishöjningar som föranleds av överenskommelsen vet vi fortfarande inte. Borde inte regeringen komma med sina propositioner i rätt ordning? I det här fallet borde riksdagen först ha tagit ställning till jordbruksavtalets innebörd, innan förslaget om slopade livsmedelssubventioner förelades riksdagen. Eller anser regeringen att jordbruksavtalet och slopade livsmedelssubventioner inte har något samband? I tidningen Land, som är jordbrukarnas tidning, sägs att det nu är bäddat för rekordstora prishöjningar på livsmedel. Enligt tidningens beräkningar kommer konsumenternas utgifter för livsmedel under ett år att öka med 6 kanske 7 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att hela årskostnaden för de livsmedel som ligger inom jordbruksprisregleringen — bl.a. bröd, mjölk, kött och matfett — f. n. uppgår till 32,5 miljarder kronor. Detta betyder sammantaget en ytterligare höjning — när det gäller baslivsmedlen på 20 90 som skall läggas till de 11 26 som livsmedlen tidigare har höjts med från den 1 januari i år. En stor del, eller över 2 miljarder, av de ökade konsumentutgifterna går direkt till staten, dels genom ökade mervärdeskatteinkomster, dels genom de minskade subventionerna. Vänsterpartiet kommunisterna har fört upprepade kampanjer, med stora framgångar, på kravet Bort med moms på maten. Vi har gjort det därför att vi anser det vara ett orättfärdigt system att man belägger maten, som människor måste ha för att överleva, med en extra beskattning. Det är ett osunt system att konsumenterna skulle vara med och sanera statens finanser genom extra skatt på maten. Momseffekten blir dessutom en faktor som spelar en allt större roll — den procentuella momsen innebär ju att staten får allt större skatteintäkter från livsmedelsområdet när priserna höjs. Konsumenterna får i verkligheten betala tillbaka mera än de tidigare gjort, eftersom momsen höjs sedan subventionerna infördes. Och nu skall de betala också den delen. Nu har vi fått ökat stöd för vårt krav, både från jordbrukarhåll och från köpmännen i livsmedelsbranschen. De har insett att detta är en svångremspolitik som för deras del kommer att få katastrofala följder, i och med att den får ofrånkomliga konsekvenser för konsumtionsutvecklingen. Statens prisoch kartellnämnd har vid gjorda undersökningar konstaterat att det skett en omfördelning av konsumtionen under årets första månader. Bl. a. märks ett köpmotstånd mot kött och charkuterivaror. Det är ett köpmotstånd som kommer att öka i takt med att hushållens ekonomiska utrymme krymper — 8 0 enligt vad som redovisats i Aktuellt i kväll. Överskottet av kött börjar nu bli så stort att man planerar för en köttrea under hösten. Men en realisation på kött en gång om året löser inte matproblemen för dem som inte har något överskott i hushållskassan att köpa för och för dem som tvingas planera sin ekonomi för varje avlöning för att få debet och kredit att gå ihop. Sverige har redan förut ett stort överskott av kött och spannmål som exporteras, och det låter naturligtvis bra — det är ju genom ökad export som vi skall klara krisen, det har vi hört. Men nu är det så att världsmarknadspriserna på kött och spannmål ligger lägre än de svenska priserna, vilket innebär att exporten får subventioneras. Den svenske löntagaren får med skattepengar subventionera export av en vara som han själv inte har råd att köpa och äta. Det kan inte vara riktigt att svenska konsumenter skall stödja en jordbruksproduktion för utländsk konsumtion som bara innebär ökade förluster. Borde inte de pengarna användas för att subventionera de svenska konsumenterna, som gärna ser litet mera kött på sin matsedel? Nuvarande jordbruksministern Anders Dahlgren sade så sent som förra året i ett tal: Motiven för att subventionera livsmedlen är lika viktiga i dag som då subventionerna infördes. Nu bör de inte minskas ytterligare. Livsmedelssubventionerna infördes för att regering och riksdag ville dämpa höjningen av livsmedelspriserna. Stor försörjningsbörda eller låga inkomster skall inte hindra människor att ha en bra matstandard. Detsamma gäller för tiska åtgärder kroppsarbetare som behöver många kalorier. Detta sade jordbruksministern förra året. Men nu är samme jordbruksminister beredd att svälja både slopade livsmedelssubventioner och prishöjningar, som kommer att leda till en minskad konsumtion av jordbrukets produkter just för dem som han förra året sade sig värna om — de med stor försörjningsbörda eller med låga inkomster. Där tycks vi ändå vara överens — inte ens moderaterna har kunnat bestrida att höjda livsmedelspriser hårdast drabbar de ekonomiskt sämst ställda i samhället. Det gäller exempelvis pensionärer, som sett sin köpkraft urholkas genom ändrade beräkningsgrunder för basbeloppet. Det gäller de löntagare som parallellt med höjda livsmedelspriser har drabbats av sänkta reallöner under de senaste åren, vilket fått dubbel effekt för minskningen av köpkraften. Det är obestridligt att de som har en liten inkomst tvingas använda en större andel av sina samlade inkomster till inköp av mat. Och för många familjer är matkontot den enda post i en hushållsbudget som är rörlig. Fasta utgifter som hyran, som också är en dryg post, måste betalas. Detta går ut över maten, som blir den restpost som är kvar när övriga utgifter är betalda. Och koststandarden blir vad som bestäms av ekonomin. Risken är nu stor att matstandarden blir sämre i takt med prisökningen på livsmedel. Många småbrukare hör också till de konsumenter som får dra åt svångremmen och som inte har något ekonomiskt utrymme som kan betecknas som för stor köpkraft. Är det inte dags för vår jordbruksminister och andra i regeringen att börja lyssna, om inte på vänsterpartiet kommunisterna så på den samlade jordbruksrörelsen och köpmännens krav på åtminstone en differentierad mervärdeskatt på livsmedel eller subventioner i samma omfattning som kan styras till de baslivsmedel som är nödvändiga för livets uppehälle? Vpk kommer att stödja varje förslag med en sådan inriktning, men vi kan inte stödja det förslag som nu föreligger. Herr talman! Vpk har inget särskilt yrkande, men vi yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen som bifogats jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till de två senaste talarna får man lätt intrycket att svenska folket sitter och gråter vid tomma kylskåp. Det skulle naturligtvis vara väldigt tråkigt om det vore på det sättet. Men jag är rädd att både Grethe Lundblad och Karin Nordlander alltför lätt faller in i den litet förenklade jargongen, att bostad och mat helst inte får kosta någonting, utan man skall få använda sina pengar till helt andra saker. Den statistik jag har tagit del av när det gäller efterfrågan under den här vintern på sportartiklar, utrustning för vintersemester och utlandsresor tyder inte på att det skulle vara så förfärligt illa ställt i fråga om hushållets ekonomi. Det är emellertid rätt illa ställt med det statliga hushållets ekonomi, och när jag nu skall kommentera den del av besparingsprogrammet som rör jordbruksutskottet måste jag därför säga att utskottet anser att förslaget är välkommet.

Men med de svaga majoriteter eller de jämviktslägen som vi haft i våra regeringar har ingen riktigt velat stå upp och tala om, att de här förmånerna verkligen också kostar ganska mycket och att någon måste betala för dem. När regeringen nu med den här propositionen går in på en bit av ett sparprogram, som sannerligen inte alls löser alla våra problem utan bara en liten del av dem, så har jordbruksutskottets majoritet för sin del inte kunnat gå emot detta. Jag vill i det sammanhanget tillägga att jag gärna instämmer med de talare som tidigare i dag pekat på det förhållandet att en marginalskattereform inte på något sätt är det universalmedel som plötsligt skulle helt förändra vår ekonomiska situation. Av diskussionen under de senaste dagarna har man lätt kunnat få intrycket att om några höginkomsttagare fick lägre marginalskatt, så skulle detta helt plötsligt påverka hela vår ekonomiska situation, vårt budgetunderskott, vår valutabalans och allt sådant. Tyvärr är detta inte fallet, och jag tycker att det är bra att några talare i någon mån har fört tillbaka detta resonemang till den nivå där det hör hemma. Jag vill också tillägga att en viss tidsförskjutning för en sådan här reform i varje fall inte kan vara helt avgörande för den svenska ekonomin. Nu går man med det här förslaget in på ett visst saneringsprogram, och jordbruksutskottet tillstyrker detta. Vi finner från de synpunkter utskottet har att företräda anledning fästa uppmärksamheten på att produktionsutvecklingen inom vårt jordbruk under senare år gradvis har anpassats till ett avsättningsutrymme där livsmedelssubventionerna spelar en icke obetydlig roll. Utskottet utgår från att man från regeringens och berörda myndigheters sida med uppmärksamhet följer utvecklingen och noggrant beaktar följderna för såväl producenter som konsumenter av vidtagna och förordade minskningar av livsmedelssubventioneringen. Jag vill gärna instämma i det resonemang som jordbruksministern har fört med anledning av frågor som ställts av tidigare talare, i vilket han sagt att det nu får vara slut med prutningarna på livsmedelssubventionerna. Jag vill dock säga att livsmedelssubventionernas totala nivå, efter de prutningar som nu föreslås, endast är 6 96 lägre än den var i februari 1980. Jag tycker att det är ganska mycket, och man kan tycka vad man vill om det, men jämfört med nivån för februari 1980 blir inte ändringen större än så efter de föreslagna prutningarna. Jag vill gärna medge att det är mycket välkommet att man på samma gång kompenserar dem som mest drabbas av denna prutning. Man får t.ex. inte röra subventionerna på mjölken, och man kompenserar barnfamiljerna tiska åtgärder genom barnbidragen. Dessutom anser jag att utskottets skrivning liksom jordbruksministerns antydan, som jag tidigare nämnde, ger en vink om att här får vi stoppa prutningen. Jag tillåter mig säga att det finns anledning att hoppas att det efter de senaste dagarnas händelser finns bättre förutsättningar för att bibehålla livsmedelssubventionerna på den nivå där de kommer att stanna efter denna prutning. Låt mig säga att jordbrukets situation naturligtvis är mycket känslig när det gäller nivån på livsmedelssubventionerna. Statistiken visar de senaste dagarna att det i år redan inträffat en konsumtionsminskning av fläsk med 4 90 och av kött med 8 2. Det är ett förhållande som i högre grad drabbar producenterna än konsumenterna. Det är inte, som Karin Nordlander här försöker göra gällande, konsumenterna som får bära kostnaderna av en eventuell export, utan det är producenterna som får bära de kostnaderna när det gäller den animaliska produktionen. Det är nog betydligt lättare för konsumenterna att i någon mån anpassa sin efterfrågan till den aktuella prisnivån än vad det är för producenterna att plötsligt lägga om en produktion, för vilken man redan gjort investeringar och där man redan är inne i ett program som inte går att avbryta utan vidare. Det är en situation som kan bli ganska allvarlig för jordbruket. Jag har erfarit den här veckan vid ett symposium — Jordbrukets utredningsinstitut hade tagit fram uppgifterna — att om en jordbrukare är beredd att själv satsa — eller kan skaffa — 650 000 kr., för vilka han inte kräver någon förräntning, och om han är beredd att arbeta 3 000 timmar, kan han räkna med att få 30 000 kr. i årslön. Det innebär alltså 10 kr. i timmen. Om han behöver låna någon del av de 650 000 kronorna, vilket ju är det normala förhållandet, och skulle vara så lycklig att han har 450 000 kr., är det lätt att räkna ut att han med ett lån på 200 000 kr. får se hela intäkten på 30 000 kr. försvinna i räntekostnader. Detta är förklaringen till att Sverige har de lägsta livsmedelskostnaderna i världen. Jag har nämnt tidigare här i kammaren, och tillåter mig upprepa det, att den enda metoden för att få ett jämförbart mått på livsmedelskostnaderna är att räkna ut hur lång tid en industriarbetare i genomsnitt måste arbeta för att tjäna in kostnaderna för en dagsranson åt en fullvuxen person. En riklig sådan dagsranson kostar i arbetsinsats för denne industriarbetare ungefär en halv timme. Jag kan gärna hålla med Karin Nordlander och Grethe Lundblad om att det säkert kan uppfattas som dyrt och att det är mycket pengar för konsumenten. Men jag kan inte så lättvindigt som de låta skuldbördan ramla över på jordbruket. Av denna halvtimme är det nämligen endast 20 96, ungefär 7 minuter, som hamnar i råvaruledet. Av dessa 7 minuter är det endast 20 96 som hamnar hos jordbrukaren såsom arbetslön. En minut och 25 sekunder kostar det den svenske industriarbetaren att tjäna in jordbrukarnas arbetslön för en dagsranson till en fullvuxen person. Det är det som är förklaringen till att lönen blir 0 för jordbrukaren. Jag vet inte om man skall skratta eller gråta när man i dagarna upplever hur vissa grupper i vårt land går ini en arbetskonflikt, trots att de har en månadslön som är högre än i många fall jordbrukarens årslön. Men vi har ju den ordningen att jordbruket alltid genom en tvångslag får ta sina villkor. Jag vill avrunda med att säga att det finns en offervilja och en solidaritet i jordbrukarkåren, och den är beredd att ställa upp för sin andel i besparingsprogrammet. Det är också anledningen till att jordbruksutskottet har kunnat tillstyrka föreliggande proposition i den del som berör utskottet. Reservanterna vill ha ett uppskov med ställningstagandet, så att detta skulle ske först i samband med behandlingen av jordbrukspropositionen. Innehållet i jordbrukspropositionen är känt — detta kan man alltså ta del av när man skall göra sitt ställningstagande. Men det handlar egentligen här inte om ett uppskov. Om den goda viljan hade funnits hos dem som föreslår att vi skall slippa pruta på livsmedelssubventionerna, så skulle jag ha förväntat mig att man hade redovisat de resurser som behövs. Men så länge man inte redovisat resurserna kan jag inte ta de här käcka förslagen på allvar. Kom inte och för fram skogsvårdsavgiften här också, för den är redan intecknad långt upp över trädkronorna! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 26.
Herr talman! Jag skall inte ta upp frågan om jordbrukarnas inkomster. Jag tycker inte att dessa problem hör hemma i den här debatten, utan de skall tas upp först när vi behandlar frågan om ett nytt avtal. Jag menar ändå att Einar Larsson försöker dramatisera vad jag sade, när han hävdar att jag talade om att konsumenterna skulle gråta vid tomma kylskåp. Det har jag inte påstått, Einar Larsson. Men det är allvarligt när många konsumenter samtidigt med att de får en reallöneminskning även får kraftigt höjda livsmedelskostnader. Det är faktiskt så att den disponibla inkomsten för en vanlig verkstadsarbetare med en hustru som är butikskassörska under åren 1977-1980 faktiskt har minskat med 8,4 96, och det kan verkligen märkas i hushållskassan hos en vanlig familj. Jag tycker inte att vi skall bortse från dessa realiteter. Jag tror att en av orsakerna till att vi har så låga livsmedelskostnader i Sverige är att vi haft livsmedelssubventioner. Vi kan enligt min mening inte hänvisa bara till jordbrukarnas inkomster — jag tror att subventionerna spelat en stor roll här. Jag skall emellertid inte förlänga debatten onödigt mycket utan bara framhålla att konsumenterna har väldigt olika ekonomiska villkor, och jag har främst att tala för många av de konsumenter som har små och medelstora inkomster och kanske flera barn. För dem är livsmedelskostnaderna faktiskt en tung post, och det är allvarligt, när priserna ökar så mycket som de gjort under de senaste åren. Jag skulle gärna vilja slå fast att jag fattar Einar Larssons uttalande så, att han i fortsättningen tänker allvarligt arbeta för att vi inte skall få någon ytterligare sänkning av livsmedelssubventionerna. Det skulle egentligen vara sorgligt annars, för det är faktiskt detta man har lovat på många möten med tiska åtgärder jordbrukarna, och det har också jordbruksministern offentligen sagt. Jag räknar alltså med att jag kan ta det som ett löfte.
Herr talman! Jag vill också gärna tolka Einar Larssons inlägg på det sättet, att man nu allvarligt önskar pröva det föreslagna systemet. Men jag vill läsa direkt ur utskottsbetänkandet och i samband därmed ställa en fråga. ”Utskottet finner från de synpunkter utskottet har att företräda anledning fästa uppmärksamheten på att produktionsutvecklingen inom vårt jordbruk under senare år naturligtvis gradvis anpassats till ett avsättningsutrymme där livsmedelssubventionerna spelar en ej obetydlig roll. Utskottet utgår från att man från regeringens och berörda myndigheters sida med uppmärksamhet följer utvecklingen och noggrant beaktar följderna för såväl producenter som konsumenter av vidtagna och förordade minskningar av livsmedelssubventioneringen.” Det framgår inte klart av texten vilka löften som man här utfärdar, men det kanske jag kan få svar på av utskottets talesman. Innebär vad jag citerat att regeringen, om de slopade livsmedelssubventionerna får negativa effekter för jordbrukarna som producenter, på grund av ökad överproduktion och på grund av konsumtionsminskning, är beredd att ompröva beslutet om minskade livsmedelssubventioner? Sedan är det väl litet överdrivet att säga att svenska folket gråter över tomma kylskåp, men det finns faktiskt människor som inte har särskilt mycket i sina kylskåp. Ännu mindre torde det bli med den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen för. Man har gjort en utredning när det gäller barnfamiljerna och konstaterat att barnfamiljer med en familjeförsörjare har det väldigt dåligt, i varje fall om man har en ordinarie lön som ligger på 60 000-65 000 kr. om året. Den höjning som nu föreslås för flerbarnsfamiljerna och som för en trebarnsfamilj uppgår till 62:50 kr. i månaden räcker, precis som tidigare när man skulle kompensera utgifter, till ungefär ett glas mjölk om dagen. Men samtidigt vet vi att allt fler kommuner diskuterar att servera eleverna vatten i stället för mjölk till maten. Så det man vinner på gungorna förlorar man på karusellen. När det gäller exporten blir det i slutändan ändå konsumenterna som får betala.

Herr talman! Det kanske inte är rimligt att ställa mig till ansvar för om någon kommun vill servera vatten i stället för mjölk. Om jag hade något inflytande i sådana sammanhang skulle jag gärna se till att det serverades mjölk till skolbarnen. Jag välkomnar den något mer lågmälda ton i angreppen som jag kan märka ide båda replikerna. Jag erkänner gärna att livsmedelskostnaderna blir stora för många familjer, särskilt för barnfamiljerna. Men jag vill bena upp frågan litet och tala om anledningen till detta. Både Karin Nordlander och Grethe Lundblad svepte liksom över ansvaret på jordbruket, och det var därför som jag tog upp den här debatten nu. Det förhåller sig nämligen så att om konsumenterna skall kunna begära ett stort sortiment bakom varje gathörn, blir distributionsoch förädlingskostnaderna ganska betydande. Ingen av er menar väl ändå att de människor som sysslar med distribution och förädling av mat har för mycket betalt? Såvitt jag kan bedöma har inte heller handeln några orimliga marginaler. Det är viktigt att man på ett ärligt sätt resonerar om hur man skall få ner dessa kostnader. När reservanterna då så käckt föreslår att vi inte skall pruta på livsmedelssubventionerna, kräver det att de också anvisar hur livsmedelssubventionerna skall finansieras. Jag påstår med bestämdhet att jordbruket inte har för mycket betalt, inte heller de anställda eller medarbetarna i distribution och förädling. Jag vill som svar på de frågor som har ställts säga att jag bestämt kommer att arbeta för att ytterligare prutningar på livsmedelssubventionerna inte får ske. Efter det att utskottsbetänkandet skrevs har saker inträffat som gör att jag med större förtröstan ser på möjligheten att infria det löftet.
Herr talman! Einar Larsson vill inte ta ansvaret för att eleverna får dricka vatten i stället för mjölk. Han kanske inte direkt är ansvarig för det, men kommunernas ekonomiska situation är ju en följd av den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Därför måste kommunerna nu diskutera vilka besparingar som skall göras. Det som är lättast att spara in på är ofta personal och skolmåltider. Jag har inte sagt att handeln och jordbruket får för stor ersättning. Vad vi emellertid bestämt går emot är att de medel som staten får in genom ökad mervärdeskatt, som ökar i samma takt som priserna, skall användas för att förbättra statens finanser. Att man lägger en extra skatt på det som människor måste ha för att överleva kan vi aldrig vara överens om.
Herr talman! Vi har inte i vår reservation lovat att man kan låta bli att ta bort livsmedelssubventioner. Vi har sagt att vi vill vänta med ställningstagande. Einar Larsson har här intygat att han åtminstone efter detta beslut inte vill vara med om att ta bort några livsmedelssubventioner, och det har jag anledning att anteckna med tacksamhét. Vi skall, när vi kommer fram till att behandla proposition 190, ha tagit ställning till frågan om livsmedelssubventioner även i den del som omfattas av dagens proposition.

Herr talman! Jag måste beträffande kommunalekonomiska funderingar än en gång säga att kommunalpolitiken är illa skött om man måste ge sig på skolmåltiderna och den dryck som serveras i skolorna. Det är verkligen inte stora besparingar som skulle göras genom ett sådant utbyte, och jag tar tiska åtgärder tiska åtgärder bestämt avstånd från sådana kommunalpolitiska lösningar. Vad sedan gäller att staten tar in inkomster genom moms på livsmedel är det klart att vi alltid kan önska att vi skulle slippa att ta ut detta — visst vore det underbart. Men vad en stor del av dagens debatt rör sig om är hur vi skall få ordning i statens finanser. Det är väl ändå på det sättet att det internationellt sett är fantastiskt mycket som människorna i vårt land via statens budget förses med i olika sammanhang. Vi går t.o.m. utöver grundtryggheten och betalar via skattsedeln hyra och mat, vilket jag i och för sig är litet tveksam till, för det kan genom byråkratin bli ett onödigt ”spill”. De människor som får förmånerna är desamma som de som får betala för dem. Jag vill bemöta de senaste inläggen, där det givits uttryck för den underliga drömmen att det alltid är någon annan som skall betala. Det rör sig alltså i långa stycken om samma människor, och dessa människor är beroende av att vi kan få ordning i statens finanser eller rättare sagt att vi i framtiden får en sådan statsfinansiell situation att vi orkar finansiera upprätthållandet av den höga levnadsstandarden i vårt land.

Herr talman! Vi diskuterar nu proposition 1980/81:118 med förslag om extra upptrappning med 1,0-0,4 procentenheter för hyreshus som färdigställts under åren 1958-1972. Det är således fråga om en upptrappning utöver den nu gällande, som är 0,25 procentenheter per år och som efter år 1982 fortfarande skall vara 0,25 procentenheter. Genom den extra upptrappningen anser sig staten spara in 200 milj.kr. i minskade räntebidrag budgetåret 1982/83. I vår socialdemokratiska reservation till civilutskottets betänkande nr 30 gör vi en viktig markering. Vi anser inte att hyreshuskollektivet bör belastas med någon extra upptrappning av den garanterade räntan. Regeringsförslaget kan godtas under den förutsättningen att de frigjorda medlen — ca 200 milj.kr. — skall omfördelas inom det statligt belånade hyresrättsbestån det. I ett läge då påbörjandet av nya bostäder är lägre än någonsin, produktionskostnaderna högre än någonsin och de bostadslösas antal snabbt växande väljer regeringen att pungslå ett antal hyreshus på några hundra miljoner kronor. Det hela är ofattbart, ologiskt och okunnigt. Regeringsförslaget bryter bjärt mot tidigare deklarationer och ställningstaganden från statsmakternas sida. De pengar som frigörs inom hyreshuskollektivet skall enligt vår mening användas för att sänka räntenivåerna för nyare årgångar hus inom hyressektorn. Då stannar det indragna beloppet på bostadsmarknaden, och då kan hyrorna i vissa årgångar nyare hus sänkas till glädje för de boende. Förslaget att dra in de 200 miljonerna till staten, som under årens lopp har försummat helt andra och mycket djupare inkomstkällor, är en klåfingrighet utan like. Det är inte från hyreshuskollektivet pengar skall tas till staten. Det är från staten nya resurser skall sättas in för att få fart på bostadsbyggandet och kontroll över den oacceptabla kostnadsutvecklingen i nyproduktionen. Fortsätter kostnaderna i nyproduktionen och vid sanering och ombyggnad att ligga högt över konsumentprisindex försvinner förstås efterfrågan, och byggnadsindustrin med dess företagaranda och yrkeskunnighet samt branschföretagen med deras kapacitet kommer att skrumpna som ett sviskon. Så går det i ett Sverige där inflyttningshyrorna stigit mycket kraftigt, samtidigt som vanliga löntagare undan för undan får sin reallön minskad. Om de nu aktuella 200 miljonerna skall vara ett led is.k. sparande, så blir det ett dyrt sparande. Att spara blir dyrt om man gör det så oklokt som regeringsförslaget leder till. Det finns knappast något område som farit så illa under trepartiregeringens tid som just bostadsmarknaden. Där har högerkrafternas dominans tagit över. Vi kan bara titta på nyproduktionens omfattning. 1980 fick vi i gång ca 49 000 lägenheter. Under de tre första månaderna i år tyder siffrorna på en fortsatt nedgång. Håller tendensen från första kvartalet i sig får vi under det här året på sin höjd ett påbörjande av ca 45 000 bostäder. Det är i ett sådant läge regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten anser det lämpligt att ge staten några hundra miljoner i stället för att dra i gång bostadsproduktionen igen, så att de bostadslösa får något hopp om en bostad till överkomlig hyra. En gång i tiden — exempelvis vid 1974 års bostadsreform — var centern, folkpartiet, vpk och socialdemokraterna överens om de grundläggande förutsättningarna för en social bostadspolitik. Med bibehållen och förstärkt socialpolitisk inriktning skulle 1974 års reform leda fram till rättvisare kostnadsförhållanden mellan upplåtelseformerna och rimligare hyror genom subventionspolitiken. Det skulle vara glädjande om denna samling kring bostadspolitiken kunde upprättas sedan nu högerkrafterna har lämnat regeringen. Vi har förlorat mycken tid, och det mesta har gått snett under årens lopp. Frågan är inte längre vad som kunde ha varit annorlunda. Frågan är i stället vad vi kan göra tillsammans för att ge den sociala bostadspolitiken en chans. Kan vi återuppliva den tidigare intressegemenskapen, finns det hopp också för en positiv utveckling av bostadspolitiken. Det förutsätter dock att högerkrafterna hålls utanför — det går inte att åstadkomma sociala bostäder med den politik som moderaterna företräder. Herr talman! Jag beklagar återigen att regeringsförslaget har framlagts och tillstyrkts av den borgerliga majoriteten i civilutskottet. Vågar man hoppas på att trepartiregeringens upplösning innebär att mittenpartierna i civilutskottet redan i den förestående voteringen ställer upp för den lösning som vi socialdemokrater framför i reservationen? Jag ber i varje fall att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i civilutskottets betänkande. tiska åtgärder
Herr talman! Det är bara en bostadspolitik med sociala utgångspunkter och socialt innehåll som kan lösa bostadskrisen och stoppa hyreshöjningarna.

Vad Einar Larsson i det sammanhanget glömmer bort är att det i allra högsta grad — och det gäller inte minst på bostadspolitikens område — handlar om att en omfördelning måste göras mellan olika kategorier av boende. Större rättvisa måste skapas på bostadsmarknaden. Det kan man åstadkomma genom riktiga bostadspolitiska åtgärder. Vad Einar Larsson också glömmer bort är att boendekostnaderna har stigit mer än vad priserna i allmänhet har gjort under senare år och att den kostnadsstegringen bara fortsätter i allt snabbare takt. För lönarbetarna är det ett faktum att varje hyreshöjning är detsamma som en lönesänkning. Det är nödvändigt att nu förändra inriktningen och innehållet när det gäller bostadspolitiken. Under senare år har vi kommunister och även socialdemokraterna ofta kritiserat mittenpartierna för att de har låtit Gösta Bohman, Georg Danell och övriga moderater bestämma alltför mycket i bostadspolitiken. Vi har också sagt att vi kan förstå problemen med en borgerlig trepartiregering med utgångspunkt i högerpartiet moderaternas gamla inställning till och syn på bostadsoch markpolitiken. Vi har uppmanat centern och folkpartiet att kasta loss från den högerinriktade bostadspolitiken. Efter moderaternas regeringsavhopp borde möjligheterna nu vara större än tidigare att påbörja en återgång till en bostadspolitik med sociala förtecken. Herr talman! Som bekant har vänsterpartiet kommunisterna under senare år i olika sammanhang föreslagit en rad åtgärder i syfte att stoppa hyreshöjningarna, att pressa ned boendekostnaderna och att öka bostadsbyggandet. I civilutskottets betänkande nr 30 behandlas ett regeringsförslag om en extra upptrappning av de garanterade räntorna för de 15 årgångar av hyreshus som bebos av en majoritet av landets hyresgäster, nämligen de hus som färdigställts åren 1958-1972. Den borgerliga utskottsmajoriteten säger att dessa höjningar kan godtas och att de faller inom ramen för den önskade utjämningen mellan kapitalkostnaderna för skilda årgångar av hus.

Vad är det för önskan som man ger uttryck för i det sammanhanget? Den utjämning som nu förekommer inom allmännyttan kan snart inte fortsätta längre. En sådan utjämning innebär allt större hyreshöjningar i det befintliga bostadsbeståndet för att man skall kunna hålla hyrorna nere i nyproduktionen. Därigenom möjliggörs visserligen en mycket begränsad nyproduktion av hyreslägenheter. Hittills har det därigenom också varit möjligt att hyra ut de flesta av de nyproducerade lägenheterna. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på att hyresgästerna inte längre vare sig vill eller kan finna sig i att begränsa verkningarna av den bostadskris som de borgerliga regeringarna och den borgerliga riksdagsmajoriteten har åstadkommit. Det måste, som Oskar Lindkvist var inne på tidigare, hända någonting och det ganska snart då det gäller en förändring av bostadspolitikens innehåll och inriktning.

Herr talman! Förutom att det i det aktuella ärendet är motiverat och nödvändigt att stödja vpk-förslaget att någon extra upptrappning av den garanterade räntan i hyreshus inte skall ske måste naturligtvis också andra åtgärder sättas in för att man skall kunna lösa den bostadskris som jag vill påstå att vi har här i landet.

Detta är några av de åtgärder som enligt vpk:s uppfattning är absolut nödvändiga för att man något så när snabbt skall kunna komma till rätta med den nuvarande situationen. Jag skall, herr talman, inte gå in på mer långsiktiga åtgärder o. d., eftersom det här betänkandet begränsar sig till frågan om den extra upptrappningen av den garanterade räntan för de 15 årgångarna äldre hyreshus. Men jag vill gärna tillägga att vad som också snabbt måste påbörjas och fattas beslut om är en omfördelning av bostadssubventionerna ifrån ägarsektorn till hyressektorn. Det måste ske bl.a. genom att man sätter ett tak för ränteavdragen och genom att man inför en effektiv realisationsvinstbeskattning. Stödet till villaägarna — skattebortfallet med f. n. ca 10 miljarder per år — har de senaste fem åren ökat mer än dubbelt så mycket som stödet till hyresgästerna. På det sättet kan det inte få fortsätta. Vidtar man inga konkreta motåtgärder innebär det att skillnaderna mellan de här boendeformerna och därmed utslagningen och segregationen i boendet bara kommer att öka. Jag noterar med tillfredsställelse att Birgit Friggebo finns här i kammaren i kväll — vi är inte bortskämda med det när vi diskuterar bostadspolitiska frågor. Jag hoppas verkligen att hon har några besked att ge på de punkter som jag försökt ta upp och litet grand belysa och även efterlysa åtgärder 1. Jag ber att få yrka bifall till den vpk-motion som behandlas i civilutskottets betänkande. tiska åtgärder tiska åtgärder
Herr talman! Anledningen till att vi nu på nytt har fått lyssna till inlägg från socialdemokraterna och vpk om den förfärligt usla bostadspolitiken i det här landet är att vi i samband med en del åtgärder inom den ekonomiska politiken också behandlar ett förslag om en förändring av den garanterade räntan för hyreshus. Motiven för att få till stånd besparingar i statens verksamhet har diskuterats tidigare under dagen, så det behöver vi inte ta upp någon diskussion om nu. Vi kan bara hänvisa till de synpunkter som framförts i finansutskottsrundan i kammaren. Anledningen till vår diskussion just nu är att regeringen har lagt fram förslag till förändringar när det gäller besparingsåtgärder i skilda sammanhang inom bostadssektorn. Vi diskuterar precis som om det enbart var hyreshus som drabbades av ökade kostnader. Men med den ekonomiska situation som vi har vore det ganska otänkbart att vidta besparingsåtgärder på de flesta områden i samhället men inte på bostadsområdet och på det sättet minska statens utgifter. Innan jag går in på förslaget vill jag hänvisa till ett betänkande som för inte så länge sedan behandlades i kammaren, civilutskottets betänkande 7. I det sammanhanget beslutade riksdagen på regeringens förslag att sänka den garanterade räntan för nyproducerade hyresrättsoch bostadsrättshus från 3,4 till 3,0 26. I samma proposition föreslogs också en uppräkning av räntehöjningstakten för egnahem, dvs. småhus, på sådant sätt att det för statsverket skulle innebära en minskning av räntebidragen till småhusen med ungefär 600 milj.kr. det första budgetåret. Höjningarna sträckte sig över tre budgetår. Det innebär också en något högre ökning under de två därpå följande budgetåren. Det tycker jag vi skall hålla i minnet när vi nu diskuterar de förändringar som man beräknar kan medföra att räntebidragen för de aktuella hyreshusen minskas med ungefär 200 milj.kr. Till detta skall läggas att vi tidigare under våren vidtagit andra åtgärder som höjt kostnaderna för egnahemmen. Med hänsyn till det och eftersom kapitalkostnaderna för småhusen har ökat i betydligt större utsträckning är det nu föreslagna säkerligen en rättvis förändring av reglerna för hyreshusen. Här har sagts att det är högerkrafterna som styr bostadspolitiken. Man kan då fråga sig vad det var för högerkrafter som styrde bostadspolitiken i den socialdemokratiska regeringen — bostadsbyggandet gick nämligen ner redan innan vi bytte regering 1976. År 1975 låg igångsättningen av bostäder betydligt under 60 000 lägenheter. Oskar Lindkvist får väl försöka plocka fram de högerspöken som fanns på den socialdemokratiska regeringens tid! Nej, det är nog annat som ligger bakom. Vi har i dag helt enkelt ett annat behov av nyproduktion av bostäder än man hade under den stora befolkningsomflyttningens och miljonprogrammets tid. Jag tänker inte heller gå in på det resonemang som förts av Tore Claeson. Det gick i samma riktning: det är moderatkrafter som styr all bostadspolitik. Jag kan bara konstatera att man för ett resonemang som går ut på att någon annan skall betala kostnaderna. När man inte kan komma åt de kostnadsökningar som skett på exempelvis driftsidan, när det gäller uppvärmning osv., skall de i stället tas ut över skattsedeln. Men även då är de som har bostadskostnader med och betalar för det. Det förändrar alltså ingenting! Bland de åtgärder Tore Claeson nämnde var en förändring av realisationsvinstbeskattningen. Ja, den är redan genomförd! Tore Claeson ville också se till att ränteavdragen inte fortsätter att öka. Det kan vi nog vara alldeles överens om. De som har egna fastigheter skulle naturligtvis vara mycket tacksamma om räntorna här i landet inte hade stigit på det sätt som de har gjort: Därigenom måste de betala mera i dag än de gjorde tidigare. Att det då medför att också ränteavdragen ökar är självklart. Andra åtgärder som Tore Claeson menade att han skulle genomföra var av typen räntetak. Jag tror inte att de resonemang som förs i de här frågorna från reservanternas och motionärernas sida innebär någon lösning av problemen. Majoriteten i civilutskottet bedömer det så, att det förslag som regeringen har lagt fram är ett berättigat förslag. Om Tore Claeson och Oskar Lindkvist tittar tillbaka på de olika åtgärder som vi har vidtagit på bostadspolitikens område, skall de inte finna att den s.k. högerdominerade regeringen har föreslagit några försämrande åtgärder för hyreshussektorn — tvärtom. Man har arbetat med underhållslån i flera omgångar, och man har sänkt de garanterade räntorna, medan den sektor som består av egnahem under den här tiden har fått vidkännas ett flertal kostnadsökningar. Det visar nu hur innehållslöst det påståendet är. Jag ber att få yrka bifall till civilutskottets hemställan.
Herr talman! Kjell Mattsson har tydligen inte tillräckligt uppmärksammat att moderaterna har lämnat regeringen och att han nu kan frigöra sig från att hålla försvarstal för regeringens bostadspolitik. Det har inträtt en ny situation som ger Kjell Mattsson möjligheter att diskutera utifrån en annan intressegemenskap än den som rådde när moderaterna satt kvar i regeringen. Kjell Mattsson går tillbaka några år i tiden och frågar: Vilka högerkrafter var det som styrde socialdemokraterna, eftersom de under det sista året bara kom upp till 60 000 lägenheter? Låt mig då påminna om att socialdemokraterna genomförde ett miljonprogram under en tioårsperiod, fram till 1975. Det var ett stort, viktigt och framgångsrikt program, som partiet tog ansvaret för. Det var en offensiv bostadspolitik. Det är någonting av den politiken som vi menar att det finns förutsättningar att diskutera sedan nu högerkrafterna har lämnat regeringen. Det andra som jag tror att Kjell Mattsson litet grand har underskattat är det verkliga bostadsbehovet. Massor av människor saknar bostad. Enormt många pensionärer vill komma in i pensionärsbostäder eller i bostadshotell. De har inga möjligheter därför att det är ingen offensiv i bostadspolitiken tiska åtgärder tiska åtgärder från statsmakternas sida. Kjell Mattsson var med här i kammaren så sent som våren 1979 och anklagade dåvarande folkpartiregeringen för passivitet i bostadsfrågan, att den gjorde för litet, att ambitionsgraden var för låg. Detta har ju utlöst den situation som råder f. n., och jag tycker att det skulle vara mycket värdefullt att man såg på bostadsbehovet från nya utgångspunkter, när förutsättningarna för en bredare gemenskap i fråga om att lösa de här frågorna verkligen finns. Sedan tycker jag, herr talman, att alla regeringsföreträdare, oavsett partier, skall komma ihåg att den svenska bostadsproduktionsapparaten är på väg att rustas ner. De svenska byggföretagen söker sig utomlands för att utnyttja sin kapacitet. Rekryteringen till byggarbetarkåren har stannat upp eller gjorts ointressant. Yrkeserfarenheten genom generationer är på väg att lösas upp, och alla de företag som levererar till bostadsbyggeriet har minskat sin sysselsättning avsevärt. Varlitet försiktiga när ni pratar om sparande, därför att det sparande vi nu diskuterar är ett sparande som kommer att stå det här landet dyrt, om inte det vidtas kraftfulla åtgärder.

Herr talman! Till vad Kjell Mattsson sade vill jag bara göra några kommentarer. Man rider ständigt från borgerligt håll på att man har sänkt den garanterade räntan för nyproduktionen från 3,4 till 3 20. Men det löser ju inte problemen för hyresgästerna. Det kan förbättra möjligheterna något för dem som eventuellt kan ha råd att efterfråga lägenheter i nyproduktionen, men med sådana förändringar löser man inte problemen för de hyresgäster som så att säga nu bor. Sedan tycker jag att det är viktigt att komma ihåg vad som sker om man väger mot varandra vad olika åtgärder betyder. Lägg i den ena vågskålen summan av de förbättringar som det medför att den garanterade räntan sänkts för nyproduktionen. Lägg sedan i den andra vad det beslut innebär som har fattats av den borgerliga regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten om den årliga upptrappningen av den garanterade räntan i de statsbelånade hyreshusen. Vi finner då att det är betydligt större pengar som hyresgästerna förlorar än vad de får igen på de förändringar som avser nyproduktionen. Frågan om vilka högerkrafter det var som styrde den socialdemokratiska bostadspolitiken får väl socialdemokraterna svara på. Jag kan bara säga att vi från vpk i olika sammanhang ofta har understrukit att försämringen av bostadspolitiken påbörjades under den socialdemokratiska regeringens tid, men den har fortsatt och ytterligare förvärrats under de borgerliga regeringarnas tid. Det som är så allvarligt är de borgerliga partiernas och den borgerliga riksdagsmajoritetens underlåtenhet att ta itu med orättvisorna på bostadsmarknaden mellan exempelvis olika boendeformer. Den har nämligen inneburit ett fördjupande av de tidigare orättvisorna. De borgerliga regeringarnas och partiernas hantering av bostadspolitiken harlett till skador som det kommer att ta lång tid att reparera. Det kommer att krävas stora insatser för att vi skall komma till rätta med bostadsproblemen, inte minst den pågående hyresutplundringen.
Herr talman! Nyss diskuterade man som om det inte fanns någon mat i kylskåpet, och nu vill man göra gällande att människorna inte ens har någon plats att ställa ett kylskåp på, eftersom de saknar bostad. Jag tror att det i bägge fallen är fråga om kraftiga överdrifter. Naturligtvis kan det, som vi konstaterade i betänkandet om bostadspolitiken, förekomma lokala skillnader. Det finns områden där det är svårare att få en ny bostad än det är i andra delar av landet, där det råder överflöd på bostäder och man inte ens klarar att hyra ut dem. Det saknas inte heller resurser på statlig nivå, utan det har rått en tveksamhet på den kommunala nivån när det det gällt att sätta i gång byggen, inte minst på grund av den kostnadsökning som skett. När man nu talar om miljonprogrammet måste man ändå hålla i minnet att vi genom de stora insatser som gjorts inom bostadspolitiken, i varje fall i kvantitativt avseende, har skapat ett bostadsbestånd här i landet på uppemot 3,8 miljoner lägenheter. Det betyder att det inte finns något innehåll i resonemanget att byggnadsbranschen, som man påstår håller på att avrustas, skulle räddas genom ökat bostadsbyggande. Säkerligen finns det ett behov av en ökad byggsysselsättning i olika delar av landet, och den kan åstadkommas genom olika investeringar i kommunal och statlig regi. Jag vet också att regeringen planerar att lägga fram förslag om sådana. Här räcker det att hänvisa till vårt senaste bostadsbetänkande, där vi var relativt försiktiga i diskussionen om hur högt bostadsbyggandet egentligen behövde vara och där vi var överens om att det antagligen borde vara något högre än det är för tillfället. Att det skulle lyftas upp till en sådan storleksordning att det skulle lösa problemen för den svenska byggbranschen och ge den full sysselsättning tror jag däremot inte att ens Oskar Lindkvist vill föreslå. Då skulle man bara skapa nya problem, av ekonomisk art, som man inte är beredd att lösa.
Herr talman! Jag eftersträvar en jämn och hög sysselsättning på bostadsmarknaden. Inga tvära kast i produktionsutvecklingen utan en hög och jämn sysselsättning har alla parter på hela bostadsmarknaden det största intresset av. Jag vill gärna understryka att det inte är bara från hyresgästhåll och konsumenthåll man poängterar vikten av ett ökat bostadsbyggande. Jag kan peka på bostadsstyrelsens prognoser och på självaste bostadsministern, som i sin proposition siktar på 55 000 lägenheter. Vad är det värt, om vi bara bygger 45 000 lägenheter? Så till resonemanget om att vi skall vara försiktiga. Byggnadsentreprenör tiska åtgärder föreningen, byggintressena, de stora byggföretagen — alla står bakom den stora kampanjen Bygg mera, och inte gör de det för sitt nöjes skull. De inser naturligtvis också att det är viktigt med en jämn och hög bostadsproduktion. Jag tycker vidare att Kjell Mattsson inte längre skall hävda att bostadsfrågan är löst i och med att det på vissa håll i landet finns ett överskott av tomma lägenheter. Det har ju sin givna förklaring, men inte löser det efterfrågan på lägenheter. Två av de tre kommuner som har svarat på enkäten säger att det råder stor bostadsbrist och att väntan på att få en lägenhet är lång. Kjell Mattssons sätt att argumentera är både ovanligt och olyckligt. Det är juinte fråga om att flytta lägenheter från en kommun till en annan, utan att se till att produktionen av nya bostäder sätts in där efterfrågan finns.
Herr talman! Nu kommer vi antagligen ned på en rimlig nivå. Oskar Lindkvist talade om att vi borde bygga 55 000 lägenheter per år, och det är just den siffran som nämns i civilutskottets betänkande. Det är bra att Oskar Lindkvist konstaterar detta, därför att i ett tidigare inlägg gjorde han nästan sken av att vi egentligen skulle ha ett miljonprogram. Det var det jag reagerade mot, och jag sade att vi då mycket snabbt skulle skapa ett stort överskott på bostäder. Bostadsbehovet är inte täckt överallt i landet, men när vi ser på bostadsbyggandets omfattning skall vi också komma ihåg att takten i rivningen av lägenheter liksom omfattningen av befolkningsomflyttningen är lägre än tidigare. Det betyder att den lägre nivån i nyproduktionen ändå resulterar i ett väsentligt och relativt sett större tillskott av lägenheter än under tidigare år. Det har naturligtvis också sin betydelse. Om emellertid Oskar Lindkvist betraktar 55 000 nya lägenheter per år som en hög och jämn nivå i byggandet, då är vi kanske överens.

Herr talman! De borgerliga regeringar som vi har haft sedan september 1976 har gjort att läget för barnfamiljerna i ekonomiskt avseende är ytterst besvärligt. Inflationen har satt mycket djupa spår i deras ekonomi. Matprisstegringarna har gjort deras ekonomiska situation synnerligen pressad. Priserna på vad barn i övrigt behöver i form av kläder, skor och andra varor har kraftigt stegrats. Det står nu utom varje tvivel att barnfamiljerna har drabbats hårt, ja alltför hårt, av den borgerliga svångremspolitiken. Därför är det nödvändigt att barnfamiljerna får ökat stöd. Regeringens handlande i det avseendet tycker vi är principiellt felaktigt. Att utan närmare utredning ändra på grunderna för familjepolitiken anser vi vara högst betänkligt.

Påföljden blev att vi fick en proposition som inte har något annat underlag än en viss kartläggning av barnfamiljernas situation. Det finns inga noggranna analyser, inga försök att se frågan i ett större sammanhang, ingen belysning av de konsekvenser som förslaget kan leda till. Man har fattat ett beslut utan att närmare bry sig om effekterna av det. Jag upprepar att det kan finnas skäl att vidta åtgärder för flerbarnsfamiljerna. Men varför inte vänta ett halvår? Längre tid behöver det inte ta för att vi skall kunna anta ett färdigt förslag, som kan ge ett bättre och mer genomtänkt stöd åt de barnfamiljer som är berättigade därtill. Barnbidraget har hittills ansetts böra utgå med samma belopp per barn. Detsamma gäller det statliga bostadsbidraget. I den socialdemokratiska reservationen framhåller vi att man inte nu bör binda sig för en ny familjepolitisk konstruktion. De utredningar som görs av familjeekonomiska kommitténs och bostadsbidragskommitténs förslag borde avvaktas, innan beslut av den räckvidd som utskottet nu föreslår kommer till stånd. Vi är emellertid, som jag inledningsvis framhöll, på det klara med att barnfamiljerna behöver ökat stöd, inte minst de som tillhör låginkomstgrupperna. Därför har vi valt att lägga pengarna där de — utan att vi behöver rubba principerna för familjepolitiken — kommer till mest nytta, nämligen på bostadsbidragen. Jag är medveten om att det kan åberopas exempel på människor med goda inkomster — kanske t.o.m. nolltaxerare och skattefuskare — bland dem som åtnjuter bostadsbidrag. Men de hör ändå till undantagen. Och ingenting hindrar förresten en nolltaxerare som har tre barn från att få det särskilda barnbidrag som föreslås av utskottets majoritet. Den stora gruppen bland de omkring 400 000 hushåll som 1980 erhöll bostadsbidrag är sådana familjer som har låga inkomster och för vilka bostadsbidragen är av mycket stor betydelse för deras ekonomi. Om de förbättringar av bostadsbidragen som vi föreslagit genomförs, kommer det även barnfamiljer med ett och två barn, vilka drabbas hårt av regeringens åtstramningsoch inflationspolitik, till godo. Då rubbar vi inte på familjepolitikens grunder. Då får vi möjlighet att närmare granska de utredningsförslag som aviserats, innan vi inför något nytt led i familjepolitiken. Herr talman! Med detta inlägg vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till betänkande nr 28 från socialutskottet. Jag kanske skall tillägga: Hade moderaternas uttåg ur regeringen kommit några månader tidigare, är det tänkbart att reservationen varit obehövlig. I så fall hade deras utträde ur regeringen varit ännu mer fördelaktigt för landets barnfamiljer. Så bara ett par ord om det särskilda yttrande som vi har avgivit i fråga om bidragsförskotten. Vi har inte ändrat uppfattning om basbeloppet. Vår kritik av basbeloppsmanipulationen står fast. Men då riksdagen beslutat att tiska åtgärder vidhålla den, enligt vårt förmenande, felaktiga beräkningen av basbeloppet, finns det nu inte något annat att göra för oss än att gå med på förslaget om de höjda bidragsförskotten. Det är nämligen inte barnfamiljerna som är ansvariga för förändringen — det är den borgerliga riksdagsmajoriteten.

Herr talman! Det familjepolitiska reformarbetet måste drivas vidare. En god familjepolitik lägger grunden för såväl barnens som de vuxnas trygghet. Den är också nödvändig för hela samhällets välståndsutveckling. Målet måste vara en helhetssyn på familjepolitiken. Landets ekonomiska svårigheter kräver uppoffringar av oss alla. För att få rätsida på landets ekonomi måste vi både arbeta och spara oss ur den ekonomiska krisen. Om medborgarna skall stödja en sådan åtstramningspolitik, måste bördorna fördelas rättvist och de sämst ställda gruppernas ekonomiska och sociala trygghet värnas. Det nuvarande familjepolitiska stödet har byggts upp i tider med en mycket stark ekonomisk tillväxt, då vi fick ökande resurser att fördela. I huvudsak har stödet till barnfamiljerna blivit rättvist utformat, men i vissa avseenden finns brister som gör att några grupper barnfamiljer får leva under mycket svåra omständigheter. När vi nu inte kan räkna med att tillföra familjepolitiken väsentligt ökade resurser, får det inte leda till att reformarbetet upphör. I stället måste vi se till att använda tillgängliga resurser på ett så fördelningspolitiskt rättvist sätt som möjligt. En av de största orättvisorna är att föräldrar som i hemmet vårdar barn i stort sett helt saknar stöd från samhällets sida. Det gör de fastän de utför en oerhört viktig vårdinsats, som också är av stor ekonomisk betydelse för samhället. Särskilt allvarligt är det därför att dessa familjer oftast återfinns bland vanliga inkomsttagare som många gånger har låga inkomster. Tyvärr finns ingen exakt statistik över i vilka familjer en förälder, oftast kvinnan, är hemma och vårdar barn. Ur befintlig statistik går det dock att få fram vissa tendenser, som visar att det främst rör sig om familjer med många barn i glesbygdsområden och med låga inkomster. Jag kan inte annat än känna besvikelse över att vi från centerns sida ensamma får tala för dessa eftersatta gruppers intressen här i riksdagen. I år liksom tidigare år har socialdemokrater, moderater och folkpartister slagit dövörat till i fråga om förbättringar för barnfamiljer där en förälder vårdar barn i hemmet. Vi har från centerpartiets sida i år liksom tidigare presenterat förslag till en utbyggd vårdnadsersättning. Vårt krav är att en vårdnadsersättning byggs ut till att omfatta de arton första månaderna av ett barns uppväxt. Vårdnadsersättningen skall utgå med lika belopp till alla och vara beskattad. Vi har i vår motion pekat på vissa möjligheter att finansiera vårdnadsersättningen utan att behöva satsa nya pengar på reformen. Finansieringen kan ske genom att man för över resurser från bl.a. skattesystemen och bostadsbidraget till en vårdnadsersättning. Vi har bl.a. pekat på att en viss reducering av förvärvsavdraget kan ge betydande belopp för en vårdnadsersättning. Även om en sådan finansiering innebär en ekonomisk försämring för en del barnfamiljer innebär den totalt sett att resurserna slussas över till de familjer som har det allra sämst ekonomiskt, nämligen barnfamiljer där det bara finns en inkomst att tillgå. I ett resonemang om familjepolitikens fördelningspolitiska effekter måste även flerbarnsfamiljerna nämnas. Tveklöst är det så att den ekonomiska situationen försämras ju fler barn det finns i en familj. Även här gäller givetvis att det är allra svårast i de familjer där det bara finns en förvärvsinkomst och där den andra föräldern vårdar egna barn i hemmet. I skattesystemet tas mycket liten hänsyn till försörjningsbördan i flerbarnsfamiljer. Därför har det varit en självklar sak för oss i centern att i vår familjepolitiska motion föra fram kravet på särskilt stöd åt flerbarnsfamiljerna. Jag kan i dag med glädje konstatera att regeringen redan har tillgodosett vår motion på den punkten genom förslaget om flerbarnstillägg. Därmed har öppnats en viktig möjlighet att stödja flerbarnsfamiljerna, och det är min förhoppning att flerbarnstilläggets nivå successivt skall kunna höjas och omfatta även ungdomar som passerat 16 års ålder. Regeringen har med flerbarnstillägget åter kommit med en dementi på socialdemokraternas beskyllningar om en orättvis fördelningspolitik. Flerbarnstillägget, högkostnadsskyddet för läkemedel och sjukvård samt den fortsatta utbyggnaden av pensionstillskotten utgör alla talande exempel på att de sämst ställda grupperna kompenseras för de sparåtgärder som måste sättas in. Centerpartiet utgör nu som tidigare garanten för en socialt rättfärdig politik. Marginalskatten är den politiska huvudfrågan för dagen. Jag vill passa på att peka på de samband som finns mellan denna fråga och barnfamiljernas ekonomiska villkor. Marginalskatterna behöver sänkas för att vi skall komma ifrån låneoch avdragsraseriet och stimulera arbetsviljan och därmed näringslivets konkurrenskraft. Den insikten finns hos alla partier. Däremot är oftast synsättet snävt anpassat till enbart skattesystemets verkningar. Men den verkliga marginaleffekten syns först sedan man tagit hänsyn till bostadsbidragen och barnomsorgsavgifterna. Gör man det visar det sig att barnfamiljer långt ner i inkomstlägena — också om de inte omfattas av en sänkning av marginalskatten till 50 90 — har totala marginaleffekter som vida överstiger 50 90. Av det skälet har vi från centerns sida varit något skeptiska till den formliga hysteri som en del partier visat prov på i marginalskattefrågan. Enligt min mening är det viktigt att i den fortsatta beredningen av skattefrågorna uppmärksamma vilka åtgärder som kan vidtas för att det skall löna sig att arbeta också för barnfamiljer med låga inkomster där mesta delen av en löneökning försvinner genom den totala marginaleffekten till följd av bortfallande bidrag, höjda avgifter och marginalskatter. Även dessa grupper borde kunna påräkna någon form av marginalskattetak. Familjepolitiken måste bygga på en helhetssyn. Jämsides med utbyggna tiska åtgärder den av det ekonomiska stödet måste det ske en satsning på barnomsorg i daghem, i familjedaghem eller genom andra lösningar. Vi tror från centerns sida inte att en barnomsorgsform är den enda idealiska, utan barnfamiljerna måste ges frihet att välja den barnomsorgsform som bäst passar den egna situationen. I ett trängt ekonomiskt läge för såväl staten som kommunerna är det angeläget att de medel som satsas på barnomsorgen används på bästa sätt. Kostnaderna för barnomsorgsutbyggnaden har ökat mycket kraftigt under de senaste åren, vilket påverkat kommunernas möjligheter att möta behovet av daghemsoch fritidshemsplatser. Inte minst av rättviseskäl och med tanke på dem som önskar men ej erhållit daghemsplats är det nödvändigt att befintlig och planerad barnomsorg utnyttjas bättre än vad som i dag är fallet. Därför är det viktigt att regeringen snabbt kan lägga fram den proposition om förenklade regler för barnomsorgen som aviserats.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
Herr talman! Jag vill bara helt stillsamt återföra Rune Gustavsson till den rätta dagordningen. Om det är något parti som har manipulerat i den här frågan, så är det centerpartiet. Vad blev det av era vårdnadsbidrag? De var ju det stora slagnummer som ni lurade folk med 1976. Ni har inte uppfyllt ett dugg av det ni lovade då. Jag tycker att Rune Gustavsson skall ta det betydligt lugnare och tala betydligt mindre om andra partiers åsikter i den frågan.
Herr talman! Jag vill bara erinra Göran Karlsson om att vi har mött motstånd mot det här under alla år. Vi lyckades inte genomföra det under den tid jag var med i regeringen. Vi började då arbetet med en proposition med förslag till en utbyggd vårdnadsersättning. Våra krav fanns med i den regeringsförklaring som avgavs när den senaste trepartiregeringen tillträdde 1979, och en utbyggnad med tre månader har också genomförts. Det torde Göran Karlsson vara medveten om, även om vi har mött motstånd från Göran Karlssons och hans partis sida. Nu vill vi arbeta vidare. Men det är ju bara så, att om man skall få gehör för och kunna genomföra ett förslag här i riksdagen, så måste det bli åtminstone en rösts övervikt för ett beslut som stöder förslaget.
Herr talman! Jag känner mycket väl till att Rune Gustavsson har varit socialminister. Han säger att han då började att arbeta på en proposition, men vad blev det av den? Vi vill se resultatet av arbetet, inte bara höra talas om att ni har påbörjat arbetet med att skriva en proposition.
Herr talman! Jag sade att vi påbörjade detta, och Göran Karlsson kanske kommer ihåg att vi under den första trepartiregeringens tid genomförde en utbyggnad av föräldraförsäkringen, i vilken vårdnadsersättningen ingick med en månad. Det ändrade man sedan på från socialdemokraternas och den folkpartistiska regeringens sida, och det blev nio månaders föräldraförsäkring enligt den inkomstrelaterade metoden. Men vi fortsatte med våra krav, och det blev en utbyggnad med tre månader.

Herr talman! I det betänkande från socialutskottet som vi nu diskuterar, nr 28, behandlas två motioner av vänsterpartiet kommunisterna — en motion där vi kräver en kraftig planmässig höjning av barnbidraget och en annan motion där vi yrkar avslag på proposition 118 om flerbarnsstödet. Regeringens politik drabbar många barnfamiljer mycket hårt. Ständiga hyreshöjningar och prisökningar försämrar barnfamiljernas ekonomi. Barnbidragen har visserligen höjts men kompenserar inte på långt när barnfamiljerna för kostnadsökningarna. Vänsterpartiet kommunisterna har under många år krävt att barnbidragen skall höjas mycket mer, så att de uppgår till 25 96 av basbeloppet. Genom en knytning till basbeloppet skulle de också komma att värdesäkras. Det senare är nödvändigt bl.a. med tanke på den snabba inflationen, som hela tiden urholkar bidragen. Levnadskostnaderna ökar ständigt, och de höjningar som gjorts av barnbidragen är en ersättning för redan inträffade prisoch hyreshöjningar. I den utsträckning barnfamiljerna får kompensation i form av höjda barnbidrag sker det alltid långt efter det att levnadskostnaderna har ökat. Det rimliga borde vara att införa värdebeständiga barnbidrag. Vpk föreslår att en planmässig höjning av barnbidragen kommer till stånd, så att barnbidraget uppgår till 25 96 av basbeloppet senast budgetåret 1985/86. Som ett första steg i denna planmässiga ökning bör barnbidraget höjas den 1 juli i år, så att det motsvarar 20 96 av basbeloppet, vilket innebär ett barnbidrag på 3 220 kr. per barn och år. I proposition 118 föreslås åtgärder som fortsätter regeringens nedskärningspolitik på det ekonomiska och sociala området. Huvuddelen av åtgärderna är direkt riktad mot löntagarnas och barnfamiljernas levnadsstandard. Dessa åtgärder kommer som påbröd till en central avtalsuppgörelse som fastställer en fortsatt reallönesänkning, till kraftigt stegrade livsmedelspriser och till höjda hyror. Det har talats om nödvändigheten att göra nedskärningar på olika områden. De nedskärningar som man bedömer som nödvändiga skall göras på ett helt annat sätt. De skall göras bland de stora förmögenhetsägarna och de höga inkomsttagarna, grupper som nu gynnats av den borgerliga regeringens politik. Barnfamiljerna och låginkomstgrupperna skall inte tiska åtgärder behöva drabbas av ytterligare försämring av sitt redan besvärliga läge därför att den borgerliga majoriteten slösar på andra områden. I proposition 118 föreslås ett särskilt stöd till familjer med tre eller fler barn för att kompensera dem för de minskade matsubventionerna. Stödet anknyts till det allmänna barnbidraget på så sätt att ytterligare ett fjärdedels barnbidrag utgår till familjer med tre barn och med ett halvt barnbidrag för varje ytterligare barn i familjen. Herr talman! Det råder ingen tvekan om att den ekonomiska situationen för flerbarnsfamiljer är svår och än mer kommer att försämras av de borttagna matsubventionerna. Men samma förhållande gäller barnfamiljer över huvud taget. Regeringens förslag bryter principen att de allmänna barnbidragen skall utgå med ett generellt belopp för varje barn. Vi från vänsterpartiet kommunisterna anser det vara felaktigt att bryta denna princip. Vi upprepar i stället vårt förslag om en successiv höjning av de allmänna barnbidragen, så att de 1985/86 uppgår till 25 96 av basbelop pet. Med detta vill jag yrka bifall till vpk-motion 2038.

Herr talman! I tider av knappa ekonomiska resurser är det väsentligt att det stöd åt utsatta grupper som det finns utrymme för verkligen styrs till dem som bäst behöver det. Det har länge stått klart att barnfamiljer, i synnerhet flerbarnsfamiljer, hör till dem som i dag har det besvärligt. Det gamla tregenerationerssamhället är upplöst, familjen har blivit en mindre enhet och mera sårbar. Fördelningen mellan makar av ansvarsbördan då det gäller hemarbete och barnomsorg är fortfarande mycket ojämlik, och i övervägande antalet familjer bär kvinnan det största ansvaret. Antalet enföräldersfamiljer har ökat. Ökade levnadskostnader slår hårdare, om det är flera som skall leva på en inkomst. Flera utredningar arbetar f. n. med problemen kring barnfamiljernas situation, bl.a. den familjeekonomiska kommittén. Familjeekonomiska kommittén har att granska barnfamiljernas — i synnerhet flerbarnsfamiljernas — ekonomiska situation och göra en översyn av vilka effekter de olika familjepolitiska stödformerna har. Framför allt skall flerbarnsfamiljernas situation kartläggas, liksom de tröskeloch marginaleffekter som nu gällande regler, inte minst i fråga om skatter och bostadsbidrag, ger upphov till. Kommittén skall också se över avdragsreglerna i skattesystemet och undersöka i vad mån de kan ersättas med regler som bättre tillgodoser i synnerhet flerbarnsfamiljernas behov. Den familjepolitiska kommittén har i en rapport visat en del kalla siffror som understryker vad man länge haft på känn: Omsorgen om flera barn är svår att kombinera med heltidsarbete för båda föräldrarna. Familjens inkomst sjunker med stigande barnantal. En skarp knick finns mellan två och tre barn. I familjer med flera barn, av vilket något är i förskoleåldern, blir det i praktiken ofta så att en av föräldrarna ägnar större delen av sin tid åt arbete i hemmet. Ingen kommunal barnomsorg av aldrig så god kvalitet kan klara den ökade arbetsbörda som det innebär att familjen består av fem eller sex personer. Skattesystemet missgynnar i hög grad familjer med en inkomsttagare. Familjer med endast en försörjare får ligga i de verkliga höginkomstlägena för att över huvud taget komma upp till existensminimum, om det finns flera barn i familjen. På grundval av denna rapport från familjeekonomiska kommittén har regeringen i samband med utarbetandet av propositionen om ekonomiskpolitiska åtgärder föreslagit ett särskilt stöd till flerbarnsfamiljer, ett stöd som selektivt gynnar denna utsatta grupp. Genom att göra barnbidragen progressiva kan man även i ett statsfinansiellt trängt läge åstadkomma en välbehövlig förbättring av stödet till barnfamiljerna. På grund av att dessa är förhållandevis få kan stödet bli märkbart — även om det naturligtvis helst skulle ha varit större. När man då, som socialdemokraterna gör i sin reservation, i stället föreslår att de extra miljoner som satsas skall läggas på bostadsbidragen, framgår det att man inte förstått vad som var meningen eller helt enkelt inte vill ställa upp på att ge en förstärkning just till den mest utsatta gruppen. Att fördela stödet på de bostadsbidragsberättigade ger ett mycket mindre stöd per familj, bidrar till att konservera de tröskeleffekter man vill komma ifrån och gör att många flerbarnsfamiljer, som i verkligheten inte ens når existensminimum, blir utan förstärkning, medan enbarnsfamiljer med en skattemässigt mera gynnsam fördelning av föräldrarnas inkomster i stället får förstärkningen. Det är nettoinkomsten man skall leva på, och fem äter mer än tre! Att hänvisa till att familjeekonomiska kommitténs utredningsarbete först skall avvaktas — en uppfattning som också utskottsmajoriteten f. ö. hävdar — håller inte på denna punkt, eftersom kommittén just i denna del lagt fram sin delrapport, som är enkel och lättillgänglig och innehåller kalla fakta, vilka knappast kan förändras av en remissbehandling. I betänkandet understryker utskottsmajoriteten — som på övriga punkter innefattar även socialdemokraterna — att kommittén bör arbeta snabbt, och inget hindrar att den lägger fram delbetänkanden. Då bör ju heller inget hindra att regering och riksdag på grundval av sådana delrapporter fattar erforderliga och snabba beslut. Med all den vördnad jag i övrigt känner för utskottets ordförande kan jag inte förstå hans argumentering på denna punkt. Jag förstår honom inte heller när han antyder att han lättare skulle ha kunnat svälja förslaget i dag om inte moderaterna hade varit med om att lägga fram det. Skall förslaget inte bedömas efter sitt innehåll? Vid betänkandet finns också fogad en centerreservation. Utskottets centerpartister reserverar sig för en utbyggnad av föräldraförsäkringen till 18 månader. Utskottsmajoriteten, som alltså i denna fråga utom moderater och folkpartister omfattar även de socialdemokratiska ledamöterna, har inte kunnat instämma i reservanternas tvärsäkerhet i fråga om det riktiga i att i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge, utan att avvakta familjeekonomiska kommitténs kartläggning, binda så stora resurser ensidigt i en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Det rimmar inte heller särskilt väl med den helhetssyn som Rune Gustavsson efterlyser. Reservationen är dessutom dunkel på ett par punkter. Man säger att tiska åtgärder föräldraförsäkringen skall byggas ut till att omfatta de första 18 månaderna av ett barns uppväxttid. Skall man alltså frångå den princip som vi nu har, att en del av försäkringsförmånerna skall kunna sparas och fördelas i småportioner upp till barnets åttonde år?

Man bör här avvakta ytterligare beslutsunderlag. Att innan detta föreligger och i nuvarande trängda ekonomiska läge binda så stora resurser ensidigt i en utbyggnad av föräldraförsäkringen kan slå tillbaka just på valfriheten. Dessutom sitter en särskild utredning med uppgift att se över föräldraförsäkringen och utreda ledighetslagar ur den enskildes liksom ur administrativa och samhällsekonomiska synpunkter. Finansieringen tar man också nästan lika lätt på som vpk gör när det gäller sina krav på generella kraftiga barnbidragshöjningar. Man har dock rätt att ställa större krav på samhällsekonomisk realism av centerpartiet, som dessutom åtminstone än så länge svarar för socialdepartementet. Reservanterna avvisar finansieringsfrågan genom att tala om en omfördelning av resurserna. Skall man ta medel från utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen? Eller varifrån skall man ta medlen? Det är heller inga små summor som det rör sig om. Man har anledning misstänka att centerpartiet här endast har velat göra en publikfriande markering, kanske lika publikfriande som när en annan centerpartist i ett TV-program presenterade förste vice talmannen Ingegerd Troedssons familjepolitiska förslag som sitt eget. Innerst inne måste man ju veta att ett bättre utredningsunderlag måste fram innan vi verkligen vet var ytterligare resurser ger bäst utdelning i ökad valfrihet. En sådan markering är dock anmärkningsvärd från det parti som innehar socialministerposten. Jag vill därför be Rune Gustavsson att precisera sig. Så skall vi ha”t. Javisst. Men var skall vi ta't? Förra året anslöt sig för resten centerpartisterna till utskottets yttrande som då var enhälligt. Det låter i dag på Rune Gustavsson som om centern i åratal ensam har kämpat för barnfamiljernas sak. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till socialutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag kan i långa stycken instämma i vad Anita Bråkenhielm sade. Men jag tycker uppriktigt sagt att hon själv var som en centerpartist, när hon i det ena fallet sade att man måste vänta på utredningar som pågår och i det andra fallet, där vi har begärt att man skall vänta på utredningen, sade att där behövs inga utredningar. Det är ett litet dåligt underlag för Anita Bråkenhielms ställningstagande. Jag vill citera vad som står på s. 6 i socialutskottets betänkande: ”Kommittén skall, som ovan angetts, göra en översyn av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna med särskild inriktning på flerbarnsfamiljernas situation. Kommittén skall göra en kartläggning av barnfamiljernas ekonomiska situation. Den bör undersöka vilken effekt de nuvarande direkta och indirekta familjepolitiska stödformerna har för olika typer av familjer i olika inkomstlägen.” Det är ju den saken som vi vill ha kartlagd. Vi förstår mycket väl att flerbarnsfamiljerna behöver stöd, men hade det varit så förfärligt farligt om de hade fått vänta ett halvår med att få det? Man hade då kunnat utreda ordentligt, invänta remissvar och därefter fatta beslut.

Herr talman! Av Anita Bråkenhielms anförande framgick klart tre saker. För det första: Anita Bråkenhielm har inte läst vare sig motionen eller reservationen. För det andra: Anita Bråkenhielm har klart deklarerat moderaternas inställning till vårdnadsersättningen. Man vill helt enkelt inte ha den. För det tredje: De utredningar som finns sysslar inte med frågan om vårdnadsersättning. Det är ju detta vi har sagt: Landets mycket ansträngda ekonomiska läge gör att stark återhållsamhet måste gälla för nya reformer. Därför måste vi också göra omfördelningar även på detta område. Och därför, Anita Bråkenhielm, har vi anvisat vägar som man skulle kunna använda för att finansiera en vårdnadsersättning för ytterligare 6 månader i en ny etapp, så att vi kan komma upp till sammanlagt 18 månader. Sedan säger Anita Bråkenhielm att det är felaktigt att binda så stora resurser i detta. Vill man verkligen göra någonting för att skapa bättre rättvisa och större möjligheter, ja, då måste man också våga tala om och föreslå omfördelningar. Detta menar vi allvar med. Jag tycker att Anita Bråkenhielm borde hålla sig för god att komma med sådana här beskyllningar om publikfrieri. Varför har då moderaterna själva väckt en motion av detta slag? Och varför har Anita Bråkenhielm själv varit intresserad av att ansluta sig till en motion som centern har väckt?

Herr talman! Jag vill först säga till Göran Karlsson att jag ju har instämt i att det är bra att ha ett gott beslutsunderlag. Skillnaden mellan biten om ett extra stöd till flerbarnsfamiljerna och resten av komplexet är att här föreligger dock en delrapport från den familjeekonomiska kommittén. Den finns redovisad i propositionen, och jag tycker att den är så enkel och så lättfattlig. Dessutom medför den inte några nya typer av stöd, utan man går helt enkelt in i det enklaste och mest lättadministrerade vi har, nämligen barnbidragssystemet, på ett sätt som alla förstår. Till Rune Gustavsson vill jag säga: För det första har jag inte deklarerat att moderaterna inte är intresserade av vårdnadsersättning. För det andra sysslar den familjeekonomiska kommittén och flera andra utredningar med barnfamiljernas ekonomiska situation och är helt oförhindrade att även ta upp frågan om vårdnadsersättning, eller föräldraförsäkring eller vad man vill tiska åtgärder kalla det för. Jag har för resten läst både reservationen och motionen, Rune Gustavsson, och jag har också undrat varför man inte i reservationen vågar upprepa sina finansieringsförslag från motionen. Jag har därför granskat dem litet närmare. Utökningen av föräldraförsäkringen med tre månader kostade för två år sedan 330 milj.kr. I dag bör sex månader kosta minst det dubbla — och litet till. Bostadsbidragen till icke barnfamiljer, som man hänvisar till som en finansieringskälla, uppgick 1980 till 110 milj.kr. Dessa har för framtiden reducerats avsevärt genom ett av riksdagen fattat beslut om att i underlaget för beräkning av bostadsbidrag ta med även studiemedel. En stor del av bostadsbidragsmottagarna utan barn har nämligen varit studenter. Pensionärerna undantar ju Rune Gustavsson själv i sin motion från dem som skall släppa till pengar, så dem har jag heller inte räknat med. Då återstår alltså centerns andra finansieringsförslag, nämligen att ta en del av förvärvsavdraget, en reform som sannerligen inte skulle gynna flerbarnsfamiljer med en hemarbetande förälder. Det skulle dessutom bli ganska rejäla tag i avdraget, om det skulle räcka till. Jag vidhåller på utskottets vägnar att man nog bör titta litet mer på detta innan man bestämmer sig.
Herr talman! Att vi nu inte vill gå med på förslaget om stödet till flerbarnsfamiljerna beror på att vi vill följa gängse praxis i den svenska riksdagen och först utreda saker och ting. Kommittén har inte avgivit ett delbetänkande utan bara en rapport, och vi brukar aldrig fatta beslut efter en rapport. Det skall Anita Bråkenhielm dra sig till minnes. Sedan är det så att vi vill ge lika mycket till barnfamiljerna som ni vill göra på regeringssidan. För att inte föregripa utredningen har vi velat lägga stödet på bostadsbidraget. Så enkelt är det. Därmed är vår motivering synnerligen klar. Det jag sade i mitt anförande om de moderata statsrådens utträde innebar väl närmast en from förhoppning om att de andra partierna skulle ha varit så förnuftiga att de aldrig hade lagt fram det här förslaget.
Herr talman! Jag vill säga till Anita Bråkenhielm att det var en enig riksdag som uttalade sig för en utredning när det gäller flerbarnsfamiljernas ekonomiska situation. Den utredningen kom också till. I första hand har utredningen denna uppgift. Den har däremot inte till uppgift att utreda frågan om vårdnadsersättning. När Anita Bråkenhielm tar fram alla dessa argument här ger det mig intrycket att hennes intresse för att införa vårdnadsersättning har ytterligare reducerats.

Torsdagen den Herr talman! De problem som flerbarnsfamiljer länge har brottats med 7 maj 1981 står nu inför om inte en slutgiltig lösning så i alla fall en bra dellösning. Det förslag som socialministern presenterar i sin proposition och som innebär extra barnbidrag fr.o.m. tredje barnet betyder att denna speciella kategori har uppmärksammats och att en rejäl insats görs mot den ekonomiska kris som faktiskt funnits mycket länge, långt innan begreppet ekonomisk kris blev vardagsvara när det gäller landets ekonomi. Det är inte alltid sant, som det ofta sägs, att hälsan tiger still. Man kan tystna i resignation över att ingenting görs. Då och då har visserligen en debatt flammat upp, ofta i samband med siffror som antytt en kris i befolkningsfrågan, som tämligen enstämmigt konstaterat hur svårt det är för föräldrar som har tre, fyra eller fler barn att få det att gå ihop. Men det är som om denna insikt, alltså insikten om sambandet mellan många barn och svag ekonomi, inte haft förmåga att slå igenom, inte lett till politisk handling, inte kunnat rubba de cirklar, dvs. politiska beslut, strukturer och attityder, som på olika sätt försvårar en familjebildning i dagens samhälle och som gör att många väntar med att skaffa sig det första barnet, tvekar inför ett andra barn och ens knappast kan drömma om ett tredje, ännu mindre ett fjärde. Det är nog många som har hört unga föräldrar förklara, att fler än två barn klarar de inte av. För att klara familjens ekonomi måste båda arbeta. Skall man på morgonen göra i ordning tre eller fyra barn som skall till daghem, fritidshem eller skola samtidigt som föräldrarna måste arbeta heltid, blir arbetsbördan orimlig, i all synnerhet som det återstår en hel del arbete när kvällen kommer. Det är alltså i den situationen som samhället har ställt många föräldrar. Och det är en viktig grupp eftersom önskan att skaffa barn återspeglar framstegstro — något som efterlyses — vittnar om tilltro till samhället och om en inställning som förstår att värdesätta livsvärden, som väljer barn, inte bara prylar. Allt detta är dokumenterat i den rapport som avlämnats av familjeekonomiska kommittén. Flerbarnsfamiljerna behöver alltså samhällets stöd därför att vårt samhälle skulle behöva den tilltro till framtiden som viljan att skaffa fler barn är ett gott tecken på. Därför borde samhället i sin helhet, i eget intresse, se till att förutsättningarna för flerbarnsfamiljerna förbättrades. Det skulle vara en god och säker prognos, som har ett klart samband med att de snåla ekonomiska förutsättningarna för flerbarnsfamiljerna förbättrades. i Det är mot den här bakgrunden som socialministerns proposition om stöd till flerbärnsfamiljerna är så viktig. När flerbarnsfamiljernas situation diskuteras, inställer sig vanemässigt två lösningar. Man säger: Bygg fler daghem och ge stöd åt låginkomstfamiljerna! I bästa välmening har man med ett sådant rutinmässigt tänkande mycket 6 litet eller inte alls bidragit med någon lösning, för egentligen är det ett sätt att dölja det verkliga problemet, att i stället för att göra en analys genom slentrian sopa det egentliga problemet under mattan. Det visar sig nämligen vid närmare eftertanke att låginkomstbegreppet inte alls är så entydigt som vi så länge har trott och slagit oss till ro med. Det är i högsta grad relativt. Det enkla förhållandet att inkomstens nivå står i ett direkt och ofrånkomligt förhållande till hur många munnar som skall mättas och hur många kroppar som skall kläs har man förunderligt nog nästan helt bortsett från. Det skulle ju annars inte behövas någon speciell skarpögdhet, någon speciellt djupgående vetenskaplig forskning eller någon särskilt lång erfarenhet för att upptäcka det. Om man besinnar det här förhållandet att inkomstens nivå är beroende av hur många som skall leva av den, så kullkastas det grundläggande låginkomstbegreppet. En flerbarnsfamilj med en låg inkomst är alltid en låginkomstfamilj, men en flerbarnsfamilj med en höginkomsttagare kan, paradoxalt nog, också vara en låginkomstfamilj. Ett exempel kan belysa detta. Låt oss jämföra två fyrabarnsfamiljer. I den ena familjen arbetar en av makarna, i den andra båda två. Hur mycket måste familjen med en inkomst tjäna för att uppnå existensminimum enligt konsumentverkets och statistiska centralbyråns normer? Hur mycket måste de två makarna i den andra familjen tillsammans tjäna för att uppnå samma nivå? Familjen med en inkomst måste tjäna 125 000 kr., medan den andra familjen med två inkomster totalt måste tjäna ihop 75 000 kr. Det här visar alltså hur relativt låginkomstbegreppet egentligen är i detta sammanhang. Just på denna punkt vill jag också säga att jag är litet förvånad över Anita Bråkenhielms inlägg i debatten med Rune Gustavsson i går kväll, när hon kallade vår reservation om vårdnadsersättning för publikfrieri. De familjer vi här talar om, nämligen flerbarnsfamiljerna, lever alltså i många fall under existensminimum. Flerbarnsstödet är bra, för det tar hänsyn till antalet barn i familjen. Men det ger ingen kompensation för de fall där en av föräldrarna på grund av för stor arbetsbörda under några år måste avstå från förvärvsarbete. För att komma fram till att man vill värdera detta arbete, alltså det arbete som utförs med små barn i hemmet, behövs ingen utredning. Om man är dagbarnvårdare och passar fyra främmande barn i sitt hem får man lön och ATP, men om en av föräldrarna väljer att under några år stanna hemma missgynnas man av det ekonomiska systemet. Av ekonomiska skäl borde man förvärvsarbeta, men av praktiska skäl kan man inte göra det. Det är naturligt att samhället värderar detta arbete i hemmet. Det sker enligt vår uppfattning bäst genom en vårdnadsersättning. Båda familjerna i det exempel jag nämnde har alltså bara existensminimum. Familjen med 125 000 kr. får inget bostadsbidrag. Därför är inkomsten ett missvisande mått på den ekonomiska bärkraften. Att, som socialdemokraterna gör, lägga bostadsbidragen som grund för extra bidrag har sina påtagliga brister. Det är bättre att göra det via barnbidragen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 med Rune Gustavsson som första namn och för övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Anita Bråkenhielm företrädde socialutskottets majoritet i går, och jag har inget att tillägga till vad hon sade. Jag instämmer i yrkandet om bifall till socialutskottets hemställan på alla punkter. Jag skallistället ta tillfället i akt att anknyta till den tidigare debatten under gårdagen som ju framför allt handlade om två teman — dels diskuterades den överenskommelse som har träffats i skattefrågan, dels diskuterades mera allmänt behovet av och villkoren för samförstånd i svensk politik. Överenskommelsen mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna beskrevs av talare från moderata samlingspartiet, framför allt Lars Tobisson, som en kapitulation av mittenpartierna. Tidigare har man sagt att vi skulle ha gått över till att bedriva socialdemokratisk politik. Jag har t.o.m. sett moderata affischer där man talat om att vårt ställningstagande skulle vara ett uttryck för socialism. Det kan naturligtvis vara möjligt för moderaterna att skapa en viss oro omkring överenskommelsen nu, innan innebörden av den är klart utarbetad. Men jag tror att moderaterna då löper samma risk som pojken i fabeln, som ropade: Vargen kommer! Såsom för pojken försvinner förtroendet för moderaterna, när människor upptäcker att vargen inte kommer. De kommer att tycka att det är en konstig form av socialism att marginalskatterna sänks till 50 20 för de flesta heltidsarbetande, vilket för många människor betyder 10-20 90 marginalskattesänkning. De kommer att tycka att det är en ny typ av socialism att inflationsskydd i någon form bibehålls i skattesystemet. De kommer naturligtvis också att upptäcka att vanliga villaägare inte kommer att drabbas på det sätt som moderaterna skapar intryck av. Väljarnas minne är inte så kort. När de får se hur den här reformen fungerar i praktiken, kommer de att ställa frågan: Hur kom det sig att moderaterna spräckte regeringen på grund av detta? Jag tror också att många väljare kommer att erinra sig vad socialdemokraternas skattepolitik tidigare har inneburit och konstatera att detta innebär en väsentlig förändring, som jag naturligtvis inte har någon anledning att kritisera. Jag tycker mig ha förstått att Lars Tobisson har någon form av akademisk examen, och man kunde kanske därför vänta sig att det hos en sådan person fanns en viss känsla för källkritik. Men när Lars Tobisson i går gav sig in i ett replikskifte om innebörden av skattereformen, byggde han hela sin framställning på ett citat ur A-pressen. Plötsligt har de socialdemokratiska tidningarna blivit ett slags sanningsvittne för moderaterna. Jag undrar hur länge det varar. Lars Tobisson läste upp en liten anekdot, som står på omslaget till den moderata skriften om skatteuppgörelsen. Enligt den anekdoten skulle det ha varit så, att Rolf Wirtén natten till den 25 april hade gått med på att avskaffa indexregleringen — att han sagt ja och amen till detta. Det var alltså Lars Tobissons bevisföring i den här frågan. Men om man nu läser denna skrift, så finner man på s. 32 att det som sades i anekdoten dementeras. Där framgår det att det i förslaget som Rolf Wirtén lade fram som ett resultat av förhandlingarna står, att indexregleringens närmare utformning kommer att ses över. Redan det som står i moderaternas egen skrift visar alltså att det som Lars Tobisson sade här i kammaren i går inte var riktigt. Man borde kanske ha kunnat vänta sig av en företrädare för dem som sägs stå för ridderlighet och ha en rakryggad hållning i politiken, att vederbörande hade beklagat sin förlöpning. Han hade ju tillfälle till det. Men så skedde inte. Den här skriften har kallats för en vitbok. Det är, herr talman, ett grovt missbruk av ordet. Det brukar ju användas när man talar om skildringar där man försöker vara opartisk och objektiv och där man presenterar dokument. I det här fallet är det fråga om en pamflett, en pamflett med inbyggda motsättningar. Här har också talats om värdet av samförstånd. Redan i sin regeringsförklaring uttalade trepartiregeringen att den skulle arbeta för ett så brett samförstånd som möjligt och föra en politik i hela folkets intresse. Det citatet ur regeringsförklaringen finns inte med i den moderata skriften, trots att det är detta som legat till grund för hela regeringens arbete, även i skattefrågorna. Det finns inte heller med något citat ur regeringens handlingsprogram där man just talar om inbjudan till samförstånd. Det bör emellertid vara klart för alla att det som varit utgångspunkten för folkpartiets medverkan i trepartiregeringen liksom för folkpartiets arbete med skattefrågorna hela tiden har varit önskan om ett samförstånd. Redan på den socialdemokratiska regeringens tid kritiserade vi tendenser att regera på grundval av halva riksdagen och att lämna hälften av folkets företrädare utanför inflytandet. Det gjordes såvitt jag vet även från moderat håll, från högerpartiet. Men då skall man inte uppträda likadant när man själv får ansvar, utan då skall man uppträda så som man har begärt av den andra sidan. Är det just nu ett särskilt behov av samförstånd? Ja, jag tror det, framför allt därför att de ekonomiska problem som vårt land står inför är så allvarliga och av en sådan art att de inte kan lösas enbart genom klubbslag här i riksdagen. Nej, för att vi skall få en ekonomisk utveckling som kan vända det hela rätt fordras det gemensamma insatser från näringslivet, från löntagarorganisationer, från landsting och kommuner och från enskilda människor. Det behövs att man frivilligt tar ett större ansvar — både individer och organisationer. Och det kan man inte uppnå i en anda av konfrontation, av häftiga strider, där två halvor av folket står rakt emot varandra och bekämpar varandra med all kraft. Det är därför det är särskilt viktigt att just nu arbeta för samförstånd. Vi har på alla håll ansett det nödvändigt att få en marginalskattesänkning. Det ligger i sakens natur att den ger den största skattesänkningen för dem som har höga inkomster. Det går inte att sänka marginalskatten på något annat sätt. Samtidigt vet vi att vi måste spara på de offentliga utgifterna och på det sättet skära ned på sådant som, också av naturliga skäl, i första hand går till människor som har det sämre ställt. Vi tar inte på oss offentliga utgifter i första hand för dem som redan har det bra utan för de andra. Men att klara denna process i en anda av konfrontation, där man inte visar att också de som har det bra ställt skall vara med och lämna sitt bidrag, det är inte möjligt. Om vi skulle genomföra en skattereform och inte göra någonting åt avdragen för människor som med utgångspunkt från våra fördelaktiga avdragsbestämmelser har skaffat sig stora lån och köpt, för att ta ett exempel, stora segelbåtar som kostar 150 000-200 000 kr. , så att resultatet av denna reform för deras del inte blir något annat än jättelika skattesänkningar — hur skulle vi då kunna skapa förståelse hos de breda grupperna i samhället för att besparingar är nödvändiga inom skolan, socialsektorn, kulturen osv.? Det är omöjligt. Det är därför detta samförstånd och denna avdragsrättsreform är så viktiga. Hur får man då till stånd ett samförstånd? Det är två grundläggande krav härvidlag. Det ena är att vi är beredda att gå varandra till mötes. Moderaterna var med på att inbjuda socialdemokraterna till överläggningar. Men det som man måste fråga sig nu är: Var inte denna inbjudan allvarligt menad? Var det fråga om att inbjuda socialdemokraterna att skriva under regeringens proposition eller politik? På sådana villkor får man inget samförstånd, utan vi måste vara beredda att gå varandra till mötes på punkter där det känns. Så är det i livet i övrigt och så är det också här i riksdagen. Det är klart att om man skall föra en samförståndspolitik, kan det inte bli en ytterkantspolitik. Det ligger i sakens natur. Jag säger inte att moderata samlingspartiet har något sämre värde för det, men det är uppenbart att om man skall föra en samförståndspolitik, så kommer den att ligga i det politiska mittfältet. Det är kanske där, djupare sett, som orsaken till att moderaterna nu bryter upp är att söka. Det andra kravet som man måste uppfylla för att det skall bli samförstånd är att vi visar varandra förtroende — att vi inte misstror varandra alltför mycket. Låt mig ta ett konkret exempel. Var skall den övre inkomstgränsen ligga för 50 96 marginalskatt? Det är inte fastlagt i överenskommelsen. På s. 35 i den moderata skriften står det: ”När det gäller omfattningen av de grupper som skulle omfattas av 50 procents marginalskatt konstaterades, att regeringen talat om en övre gräns vid 115 000 kronor, medan socialdemokraterna angivit ett intervall mellan 90 000 och 100 000 kronor. Då det icke fanns någon vilja från socialdemokraternas sida till preciseringar utöver detta, inskränkte man sig till att konstatera att gränsen borde gå mellan regeringens siffra och den lägsta siffra som socialdemokraterna angivit.” Gränsen skulle alltså gå mellan 90 000 och 115 000 kr. Men i bil. 1 till skriften, där moderaterna kommenterar uppgörelsen, sägs så här: ”Bokstavligen innebär överenskommelsen knappast mer än att socialdemokraterna utfäst sig att medverka till att marginalskatten sänks till ca. 50 procent mellan 10 och 12 basenheter, d. v. s. för inkomster i skiktet 64 000-76 800 kronor. De har på intet sätt bundit sig för skatteskalans utformning i övrigt.” Detta är naturligtvis riktigt om det bara är 50 eller 51 26 av de heltidsarbetande som skall få 50 26 marginalskatt. Men vid överläggningarna har socialdemokraterna sagt 90 000 kr., och bara för att det inte står på papperet skall det alltså inte gälla. Det är den typ av misstänkliggörande som man skall undvika om man vill ha samförstånd, och det är den typ av misstänkliggörande som man skall ägna sig åt om man vill försvåra samförståndet. Jag menar alltså att det måste finnas ett visst förtroende. Det är klart att man skall skriva så mycket som möjligt på papper, så att man inte blir oense om vad man kommit överens om. Men vi måste också kunna lita på varandra i viss utsträckning — annars går det inte att komma överens. Eftersom inget parti har majoritet och eftersom vi behöver ett brett samförstånd, måste även detta inslag av förtroende finnas. Jag kan belysa det här ytterligare. Innan Lars Tobisson talade i går talade Kjell-Olof Feldt. Han sade mycket som jag inte gillar — det är ganska naturligt — men han sade också att sanningen om skatteuppgörelsen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna är att den leder till rejäla sänkningar av marginalskatterna, ungefär av den storlek och i den omfattning som också moderaterna talat om. Detta sade alltså Kjell-Olof Feldt som talesman för socialdemokraterna här i går. Sedan tillade han att genom den nya konstruktion för skatteavdragen som ingår i överenskommelsen leder sänkningarna av marginalskatterna inte till de stora sänkningar av inkomstskatten för de högre inkomsttagarna som Gösta Bohman lovat sina väljare. Men den första meningen som jag återgav är ytterligare ett bevis för överenskommelsens faktiska innebörd. Herr talman! Förtroendet för politikerna är inte alltid så stort i Sverige som vi som tillhör den gruppen skulle önska. Det finns kanske många skäl till det, men ett av dem tror jag är att vi ständigt ägnar oss åt att misstänkliggöra avsikterna hos de andra politikerna. Effekten av det blir inte att vi själva framstår som ljusets änglar, utan effekten blir att alla politiker smutsas ner. Låt mig, herr talman, slutligen ge uttryck åt min förhoppning att skatteöverenskommelsen skall innebära ett genombrott för något av en ny anda i svensk politik. Jag tror det är nyttigt för svenska folket att höra Thorbjörn Fälldin i TV säga att han litar på socialdemokraterna. Jag vill gärna tillägga: Jag litar också på moderaterna. När man kommit överens med företrädare för moderata samlingspartiet, så håller det. Rolf Wirtén sade här i går — och jag instämmer i det — att detta gäller oberoende av parti i Sveriges riksdag. Vi står nu inför en svår tid, där smärtsamma omprövningar blir nödvändiga. Då behövs en anda av samförstånd. Det saknas inte avskräckande exempel ute i världen på hur det går om politikerna dröjer för länge med att ur sina skyttegravar gå över till ett konstruktivt samarbete.

Herr talman! Jag tänker inte ta upp Gabriel Romanus märkliga inlägg i den här debatten. Jag delar givetvis inte hans uppfattning när det gäller sakbeskrivningen. De frågor Gabriel Romanus tog upp fick ju stort utrymme tiska åtgärder tiska åtgärder i debatten i går. Jag menar att om vi på nytt skulle ta upp den debatten skulle det på ett märkligt sätt förrycka den avsedda uppläggningen av hela diskussionen om detta ärende. Meningen är ju att vi i dag skall diskutera socialutskottets betänkande 28 och de familjepolitiska frågorna. Jag har också anmält mig till debatten med anledning av en motion om familjepolitiken som jag har väckt. Intresset för de familjepolitiska frågorna tycks ha ökat under den senaste tiden, och man börjar i allt högre grad ifrågasätta den inriktning som de senaste årtiondenas familjepolitik fått. Värdet av familjen som en bärande enhet i samhället aktualiseras starkare och i vissa sammanhang från sådant håll som man tidigare inte kunnat vänta sig. Detsamma gäller då helt naturligt det samhällsekonomiska stödet till familjerna och den effekt detta kan få i fråga om familjefunktionen som sådan. Enligt moderat uppfattning utgör familjen en viktig hörnsten i vårt samhälle. Familjen har också av tradition en ovärderlig ställning i hela det västerländska kulturmönster som vi tillhör. Förutsättningarna för familjerna har ändrats markant under årens lopp. Omflyttningarna, urbaniseringen, den ekonomiska politiken, ja, flera orsaker till förändringarna kan här anges. Även värderingsmässigt har familjen utsatts för kritik och ifrågasättande från skilda radikala grupper och företrädare. Vi vet dock att inget kan ersätta familjens speciella kärlek och omtanke. Inom familjekretsen fostras också fram en känsla av hänsyn och ansvar, och detta är egenskaper som sedan räcker längre än enbart inom den snäva familjekretsen. Dessa egenskaper har också ett stort värde i den breda samhällskontakten. Vår samlade familjepolitiska syn återspeglar också väldigt mycket av känslan för barnen och barnens förutsättningar. I dessa sammanhang gäller inte alltid rationella bedömningsgrunder. Barn är olika, och även barnen inom samma familj är olika — det är något som vi som har barn verkligen kan vidimera. Oftast hör man också att vi lever i ett barnfientligt samhälle, och detta kan säkert vara rätt, om man utgår från det faktum att barnvänligheten åsidosätts i skilda hänseenden. Även härvidlag måste man sätta in familjen i sitt rätta sammanhang. Föräldrarnas och familjens ansvar kan aldrig ersättas av ett kollektivt eller institutionellt ansvar. Enligt moderat uppfattning är valfriheten för familjen viktig. Den är en bärande och övergripande målsättning. Detta är angeläget, inte minst med anledning av att ingen annan än föräldrarna och familjemedlemmarna själva känner de behov och förhållanden som råder i familjekretsen. Jag har med utgångspunkt från min motion 434 pekat på vissa grunder som kan förbättra möjligheten att öka valfriheten för familjerna i vårt land. Det första som jag vill framhålla gäller den samlade lagstiftningen. Där är det mycket angeläget att inte familjelagstiftningen och annan lagstiftning diskriminerar äktenskapet som samlevnadsform. Många människor väljer i dag andra samlevnadsformer, och det är en självklar rättighet, när detta ställningstagande grundas på en livsåskådning eller sakuppfattning. Det är däremot felaktigt om vi har ett samlat skatte-, socialförsäkringseller bidragssystem som gynnar andra samlevnadsformer på äktenskapets bekostnad och om detta sedan påverkar valet av samlevnadsform. En annan viktig valfrihetsfråga gäller huruvida båda makarna vill förvärvsarbeta eller om någon väljer att vårda små barn i hemmet. Här har vi i dag stora orättvisor inbyggda i det familjepolitiska systemet. De utredningar som utskottet hänvisat till i samband med-behandlingen av min motion skall ju också belysa just detta problem. Enligt min uppfattning måste en uppvärdering av hemarbetet komma till stånd i de fall föräldrarna väljer denna form av barntillsyn. Vi vet också att väldigt många, framför allt flerbarnsföräldrar, önskar ha barnen i hemmiljön medan de är små. Hemarbete och vård av egna barn är givetvis en lika samhällsnyttig insats som vård av andras barn på daghem eller inom ramen för annan barntillsynsform. Enligt min uppfattning är det nödvändigt att man ser över familjepolitiken utifrån en helhetsbedömning, där vissa målsättningar ligger till grund för denna bedömning. Förslaget om ett högre barnbidrag vid ökat antal barn innebär givetvis inget hinder för en sådan helhetsbedömning. Det är intressant att notera att vi moderater fått rätt på den här punkten. Så sent som 1978 krävde vi i en partimotion att ett flerbarnstillägg skulle utgå fr.o.m. tredje barnet. Då sade övriga partier nej. Det är kanske särskilt intressant att notera centerns motivering, som innebar att man inte delade vårt resonemang i den här frågan. Centerns uppfattning framfördes då av Rune Gustavsson, som också i går försökte ge centern äran av det förslag till flerbarnstillägg som vi nu behandlar. Jag tycker det är bra att centern har ändrat sakuppfattning, men det är litet förmätet att samtidigt försöka ta åt sig äran i sakfrågan. Trots allt var moderaterna först på den här punkten. Men låt oss, Rune Gustavsson, inte gräla om detta. Sakfrågan och resultatpolitiken är ju som bekant det viktigaste i de här dagarna. Skatt efter bärkraft, där hänsyn tas till familjens försörjningsbörda utifrån antalet barn, är en viktig del i detta sammanhang. I dag missgynnas barnfamiljerna ur skattesynpunkt. En flerbarnsfamilj som har en inkomst på ca 80 000 kr. får erlägga 7 000-8 000 kr. mera i skatt än makar behöver göra som tjänar 40 000 kr. vardera. Kanske en frivillig tudelningsprincip kunde vara ett sätt att komma till rätta med denna orättvisa. En annan väg vore måhända att införa en konsumtionsenhetsbeskattning. Det förefaller mig väldigt angeläget att en utredning snarast belyser de här frågorna. Problemet med skatteorättvisan aktualiseras ytterligare om man kombinerar det här med formerna för barntillsynen.

Denna beräkning är baserad på nuvarande åldersfördelning. Eftersom de tillkommande barnen troligen är i de lägre åldrarna skulle totalkostnaden förmodligen öka i icke ringa omfattning, då barntillsynen oftast är dyrast för de mindre barnen. Herr talman! Jag vill på detta sätt understryka att jag inte är negativ till kommunal barntillsyn. Denna tillsynsform har kommit för att stanna. Men samtidigt är det viktigt att vi satsar på alternativa barntillsynsformer och att vi på så vis inte bygger oss fast i den dyraste formen av barntillsyn. Genom att satsa på alternativ kan vi faktiskt få fram ökade möjligheter till barntillsyn totalt sett, och detta skulle i sin tur innebära positiva effekter även ur jämställdhetssynpunkt och valfrihetssynpunkt vad gäller möjligheterna att få arbete utanför hemmet. En annan viktig faktor, ja, rent av den viktigaste, är att inte alla barn passar inom ramen för den kollektiva barntillsynsformen. Barn är olika och kan därför inte stöpas i samma form eller fostras på samma sätt. En ökad valfrihet, inbegripet ökade möjligheter att vårda barn i hemmet, skulle därför vara av stor betydelse inte minst för barnen. Jag tror att vi alla kan vara överens om att barnen är den viktigaste tillgång vi har.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

Herr talman! Jag vet inte hur det förhåller sig: om Göte Jonsson inte lyssnade på mitt anförande i går kväll eller om det var så, att han blev litet felinformerad här strax innan han gick upp i talarstolen. Jag försökte nämligen inte alls att vinna äran för det förslag som nu har lagts fram. Vad jag i går kväll konstaterade i mitt huvudanförande var ordagrant följande: ”I ett resonemang om familjepolitikens fördelningspolitiska effekter måste även flerbarnsfamiljerna nämnas. Tveklöst är det så att den ekonomiska situationen försämras ju fler barn det finns i en familj. Även här gäller givetvis att det är allra svårast i de familjer där det bara finns en förvärvsinkomst och där den andra föräldern vårdar egna barn i hemmet. I skattesystemet tas mycket liten hänsyn till försörjningsbördan i flerbarnsfamiljer. Därför har det varit en självklar sak för oss i centern att i vår Jag kan i dag med glädje konstatera att regeringen redan har tillgodosett vår motion på den punkten genom förslaget om flerbarnstillägg. Därmed har det öppnats en viktig möjlighet att stödja flerbarnsfamiljerna. Det är min förhoppning att flerbarnstilläggets nivå successivt skall kunna höjas och att det skall kunna omfatta även ungdomar som passerat 16 års ålder. 1979, Göte Jonsson, uttalade sig ett enigt socialutskott och en enig riksdag för att en utredning skulle tillsättas med uppgift att behandla flerbarnsfamiljernas situation. Jag erinrade också om detta vid en sen timme i debatten i går kväll. föra fram kravet på särskilt stöd åt

Herr talman! Jag är glad över att Rune Gustavsson här säger, och sade i debatten i går, att det nu är en självklar sak för centern att se till att i första hand flerbarnsfamiljerna gynnas. Jag ville bara påpeka, herr talman, att detta tydligen inte var lika självklart 1978, då den moderata partimotion behandlades som just förde fram tankegångar i den här riktningen. Jag konstaterar än en gång med tillfredsställelse att vi fått rätt på den här punkten. Jag vet att centern och moderaterna när det gäller familjepolitiken ligger nära varandra. Jag hälsar med tillfredsställelse att vad som inte var helt självklart för centern 1978 nu är det. Det borgar för att vi kan arbeta konstruktivt i fortsättningen när det gäller familjepolitiken.

Herr talman! Inte heller jag tänker bemöta Gabriel Romanus försök att förklara folkpartiets agerande den senaste tiden, eftersom den debatten fördes i går. Socialutskottets betänkande 28 behandlar motion 704, där jag och mina medmotionärer tar upp frågan om en vårdnadsersättning till barnfamiljer. Moderata samlingspartiet har i många år hävdat att en vårdnadsersättning skulle ge ökad valfrihet åt barnfamiljerna och ökad rättvisa mellan olika familjer och barnomsorgsformer. En vårdnadsersättning skulle också markera att vård av barn är en samhällsnyttig insats, och den skulle ge ett ekonomiskt stöd till familjer som vill eller måste leva på en inkomst. Beräkningar visar att bruttokostnaderna för en nytillkommen daghemsplats för de minsta barnen under år 1981 kan vara närmare 70 000 kr. Det statliga bidraget är 18 100 kr. per plats. Det kommunala stödet kan uppgå till 40 000 kr. Detta statliga och kommunala stöd till barnomsorgen tillfaller endast dem som har plats i kommunal' barnomsorg. Detta upplevs naturligtvis som orättvist av alla de familjer som får ordna sin barnomsorg på egen hand. Vård av barn är en samhällsnyttig insats, oavsett var vården sker. De insatser som stat och kommun gör bör tillfalla alla barn likvärdigt. Samma typ av barnomsorg passar inte alla barn. Barn är olika, och familjer är olika. Dessutom är inte barnomsorgen tillgänglig för alla. tiska åtgärder Den som får en plats i kommunal barnomsorg får en betydande kommunal och statlig subvention, medan den som själv ordnar sin barnomsorg eller som avstår från förvärvsarbete — och därmed också från lön — inte får någonting. Detta medför naturligtvis också en större efterfrågan på kommunal barnomsorg än vi förmodligen skulle ha med en rättvisare fördelning av stödet till barnfamiljerna. Införandet av en vårdnadsersättning skulle utjämna den stora skillnaden i stöd mellan familjer som får kommunal barnomsorg och familjer som ej vill ha eller ej kan få kommunal barnomsorg. Vårdnadsarbete i hemmet skulle därmed också bli uppvärderat. Som anförs i motion 704 bör målet vara en vårdnadsersättning till alla familjer med barn i förskoleåldern av en sådan storlek att vård av egna barn skulle kunna likställas med annat arbete. Detta är dock orealistiskt inom en rimlig framtid. Ett första delmål bör då vara en vårdnadsersättning till alla familjer med barn under tre år och som en fortsättning på föräldraförsäkringen. Den bör motsvara minst garantinivån i föräldraförsäkringen och utbetalas till och beskattas hos den förälder som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete eller har den lägsta inkomsten. Vårdnadsersättningen bör kombineras med införande av avdragsrätt för styrkta barntillsynskostnader orsakade av föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller liknande. I och med att en vårdnadsersättning införs och om den kombineras med styrkta barntillsynskostnader bör man justera avgiftssättningen i den kommunala barnomsorgen för den som har vårdnadsersättning. På det sättet åstadkoms större valfrihet och en större likställdhet mellan olika barnomsorgsformer. Vi skulle också få ett klarare begrepp om efterfrågan och behovet av kommunal barnomsorg, särskilt spädbarnsomsorg. Det viktigaste skälet för en vårdnadsersättning är att den skapar förutsättningar för familjerna att välja den livsform som passar familjen och barnen bäst. Barn behöver trygghet och fostran, dvs. kärlek och engagemang, omsorg, stöd och ledning. Detta har vi alltför litet insett, vi vuxna. En av de grundläggande orsakerna till att så många barn och ungdomar har problem, bl.a. missbruksproblem, är med största sannolikhet att vi vuxna av olika skäl inte givit tillräckligt med trygghet, kärlek och fostran. Familjepolitiken måste ge familjerna möjlighet att välja den livsform och den barnomsorg som gör det möjligt för dem att ta god vård om sina barn. Familjepolitiken måste också ge möjlighet att förena vårdansvar med verksamhet utanför familjen på ett sådant sätt, att den som behöver vård och omsorg får största möjliga trygghet. Det måste alltid finnas flera olika barnomsorgsformer och valfrihet och ekonomisk rättvisa dem emellan. Den ensidiga subventioneringen av kommunal barnomsorg styr familjerna och upplevs som orättvis. En vårdnadsersättning skulle öka valfriheten och medföra en rättvisare fördelning av familjestödet. Utskottet säger i betänkande 28 att familjeekonomiska kommittén skall göra en översyn av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna och att det ligger inom kommitténs ram att ta upp förslagen i motion 704. Jag anser det självklart att frågan om ett införande av en vårdnadsersättning måste utredas idetta sammanhang liksom hur den i detalj skall utformas och finansieras. En samlad avvägning är nödvändig.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
Herr talman! I mitt inlägg nyss anknöt jag till gårdagens debatt, som bl.a. handlade en del om skattefrågan. Jag reagerade mot det misstänkliggörande av andra som kännetecknar den stridsskrift som moderata samlingspartiet har gett ut om skattefrågan. Jag konstaterade att Lars Tobisson här i kammaren hade åberopat, som bevis för hur det hela gått till, en uppenbart propagandistisk skildring i socialdemokratisk press som dementeras redan av innehållet i moderaternas egen skrift. Jag konstaterade att han inte hade tagit det tillfälle som han hade att beklaga sin förlöpning. Jag kan nu konstatera att ytterligare två moderater har talat i denna debatt utan att använda sig av möjligheten att återföra sin egen skildring av skattefrågorna till en mer saklig nivå. Om det är så som moderater vill bedriva politisk debatt beklagar jag det. Jag kan bara säga: Kom inte och framställ er själva som mer rakryggade och ridderliga än andra.